Herr talman! Frågan om Sveriges Radios och även andra organisationers utträde ur Svenska arbetsgivareföreningen är ett återkommande krav från vänsterpartiet kommunisternas sida. Under en rad år har kravet avvisats med hänvisning bl.a. till att frågan skulle behandlas av den sittande radioutredningen. Nu säger utskottet att det bör ankomma på Sveriges Radios styrelse att fatta beslut i frågan, och därför avvisar man på nytt kravet. Men, herr talman, vi har inte krävt att riksdagen skall fatta beslut om utträde — det kan synas så när man läser utskottsskrivningen. Vi har krävt att riksdagen skall uttala en viljeinriktning om att Sveriges Radio som ett självständigt oberoende företag som skall tillgodose allmänhetens rätt till allsidig information inte bör kvarstå i den odemokratiska organisation som SAF utgör. Medlemskapet i Svenska arbetsgivareföreningen är från integritetssynpunkt synnerligen olämpligt. SAF:s reaktionära värderingar och handlande är direkt riktade mot folkflertalet och utmanande för majoriteten i vårt land. I denna organisation ingår Sveriges Radio liksom också Operan och Dramaten. De senare har visserligen inte samma särställning från yttrandefrihetssynpunkt som Sveriges Radio, men det är också av kulturpolitiska skäl viktigt att de inte låter sig företrädas av SAF gentemot sina anställda. Genom medlemskapet i SAF kan såväl Sveriges Radio som Operan och Dramaten användas i lockouter. Sveriges Radio kan bli skyldigt att med avgiftsmedel bidra till konflikter som SAF har på andra områden, osv. Vi tycker från vpk:s sida att detta är mycket otillfredsställande. Sveriges Radio har genom sitt medlemskap t.o.m. en sämre ställning än de flesta andra massmediaföretag. Herr talman! Jag vill mot denna bakgrund yrka bifall till motionen 837.

Herr talman! Som fru Hjelmström sade inledningsvis är detta ingen ny fråga. Vpk har fört fram den vid flera tillfällen, och nu begär man att riksdagen skall uttala sig för att Sveriges Radio, Operan och Dramaten skall lämna Svenska arbetsgivareföreningen. Vidare vill man ha en utredning om andra statliga organisationers eller bolags medlemskap i SAF. Det framgår inte om motionärerna har tänkt sig att de nämnda statliga organen skall vara fristående och alltså inte ingå i någon arbetsgivarorganisation. Om detta är avsikten finns det anledning att protestera. Med det arbetsrättsliga och ekonomiska system som vi har i vårt land fordras det organisationer på ömse sidor — alltså både för arbetsgivare och för arbetstagare. Det är medlemmarna i de här organisationerna som skall bestämma organisationernas inriktning och handlande. När det gäller företag och institutioner som inte är myndigheter men som helt eller delvis är statsfinansierade har utskottet den uppfattningen att | vederbörande organs styrelse skall avgöra organisationstillhörigheten. Det ; finns ju flera faktorer som en styrelse därvid har att väga in. Staten har startat en egen arbetsgivarorganisation, SFO, med inriktning på industriell och liknande verksamhet. Om det inte finns något särskilt skäl, är det naturligt att statliga företag som bedriver sådan verksamhet är inriktade på att ingå i den organisationen. Det kan nämnas att SFO är aktivt när det gäller att vidga sitt verksamhetsfält. Nyligen har de skyddade verkstäderna och utvecklingsfonderna tillkommit i organisationen. Man måste som sagt ta hänsyn till flera faktorer. Ta exempelvis Dramatens och Operans organisationstillhörighet. Båda dessa teatrar tillhör den organisation som är heltäckande på teaterområdet, Teatrarnas riksförbund. Där ingår både kommunala och enskilda teatrar. Kan det då vara rimligt att riksdagen skall tvinga Dramaten och Operan att lämna den organisation som sluter kollektivavtal på teaterområdet? Skulle det vara till fördel för de anställda eller teaterverksamheten i allmänhet? Nej, utskottet har den uppfattningen att riksdagen inte skall styra när det gäller frågor av det här slaget, och vi har anledning att i detta fall lita på teaterstyrelsernas bedömningar. När det gäller Sveriges Radio anser jag att det kanske inte finns anledning att gå in på någon detaljdiskussion, eftersom riksdagen så sent som i våras behandlade just det här problemområdet och avslog de motioner där det yrkades på ställningstaganden av det slag som Eva Hjelmström här har talat för. Låt mig bara erinra om att Sveriges Radio har en speciell ställning, där institutionens integritet är ytterst viktig. Det är också ett skäl till att styrelsen inte bör instrueras av riksdagen på det sätt som motionärerna har tänkt sig. Med det sagda, herr talman, finns det anledning att vidhålla utskottets förslag, nämligen att riksdagen avslår vänsterpartiet kommunisternas framstötar.
Herr talman! Det är ett ständigt återkommande krav från vpk:s sida, men det bör väl i sammanhanget också framhållas att vänsterpartiet kommunisterna inte är ensamma i denna fråga. Radioutredningen var inte enig i sitt betänkande. Vi var inte heller de enda som motionerade om Sveriges Radios utträde ur Svenska arbetsgivareföreningen. De berörda fackliga organisationerna har länge ställt det här kravet och stöder oss i dessa avseenden. Folkpartiet har ju alltid påstått sig värna om yttrandefriheten och integriteten när det gäller massmedieföretagen. Jag fick inte något svar på frågan, om man anser det vara förenligt med integritet och yttrandefrihet att Sveriges Radio är medlem i den odemokratiska organisation som Svenska arbetsgivareföreningen är. Hur den slutliga lösningen vid ett eventuellt utträde skall se ut får självfallet avgöras från fall till fall tillsammans med de berörda fackliga organisationerna.

Herr talman! Jag tyckte att Eva Hjelmström i ett nötskal fångade in hur kommunisterna tänkt sig det hela. Man har inte någon konstruktiv väg, men man är kritisk och kommer med en rad invektiv med anledning av förhållandena. Men, som sagt, någon konstruktiv väg till något annat och bättre har man inte kunnat visa. Utskottet har för sin del inte heller kunnat se att det finns någon sådan. Eva Hjelmström har tydligen den uppfattningen att man först skall fatta ett ”rejält” beslut, varefter man kan diskutera formerna.
Herr talman! Elver Jonsson kan väl inte vara helt okunnig om att möjligheterna att teckna kollektivavtal finns också utanför de lösningar som han förespråkar.

Herr talman! Utskottet har givit vår motion en i mitt tycke icke alltför seriös behandling. Motionens krav är nämligen att riksdagen skall uttala sig för en demokratisk nationalisering, som vi säger, av en rad näringsgrenar, och vi har då anfört att man bör förstatliga inte bara de krisdrabbade branscherna utan också vissa tunga industrigrenar och ekonomiska sektorer som går bra och vars vinster bör överföras till samhället och inte till enskilda privatkapitalister. I sin ytterst torftiga motivering för avslagsyrkandet säger näringsutskottet att detta är ett dogmatiskt betraktelsesätt. Jag grubblade en smula över detta ohemula påstående, och för att bättre kunna förstå utskottet slog jag upp Svensk Uppslagsbok, där det heter: ”Dogmatism, gängse beteckning på varje filosofi, som utan föregående prövning av den mänskliga kunskapens förutsättningar och gränser tror sig i stånd att omedelbart och slutgiltigt fatta verklighetens väsen. Dogmatiker: en tänkare, som så går till väga.” Jag har svårt att applicera denna definition på vår motions mycket odogmatiska resonemang. Men jag utgår ifrån att utskottet av småborgerligt tänkande och slentrian resonerar som i så många andra sammanhang. Är du socialist och principfast är du dogmatiker, är man anhängare av privatkapitalism även i dess mest förstenade former är man motsatsen. Däremot drar utskottet en riktig slutsats, nämligen att vi radikalt vill förändra det nu rådande ekonomiska systemet. Vi har i vår motion påvisat nödvändigheten av en grundläggande kursändring på den ekonomiska politikens område i syfte att beröva monopolen deras makt och trygga de arbetande människornas intressen. Det är orimligt, tycker vi, att viktiga naturtillgångar och nyckelindustrier skall vara underställda storkapitalet och dess kortsiktiga vinstintressen. Den statliga företagssektorn i vårt land är blygsam även om man jämför med flera utvecklade kapitalistiska länder. Vissa ingrepp i ägandet och statligt övertagande har skett i en del fall, men det har då rört sig om branscher eller företag som har körts i botten av kapitalisterna. Det gäller branscher som under många år har värpt guldägg åt sina ägare, vilka sedan underlåtit att investera för att trygga framtiden. De förstatliganden som skett är måhända nödvändiga, men vi tycker de är ensidigt riktade mot krisbranscherna, och vi ställer frågan: Varför inte nationalisera företag och branscher som går med vinst och som kan tillföra statskassan pengar och samhället resurser för uppbyggnad och för att minska skattebördor på det arbetande folket? Det är sannerligen inget dogmatiskt resonemang. Vi har i motionen påvisat vilka enorma vinster som tas om hand av den svenska storfinansen. I den utmärkta boken Vem äger storföretagen, som vi citerat i motionen och som är författad av Sverker Lindström och Sten Nordin, framgår att avkastningen är enorm. Jag skall inte förlänga mitt anförande med siffror, dem kan var och en studera. I boken talar man med rätta om ”förmögenhetsexplosionen hos de stora förmögenhetsinnehavarna”. Vi har föreslagit förstatligande av bankoch kreditväsendet därför att via bankerna kontrolleras som bekant näringslivets uppbyggnad och produktionsinriktning, om företag skall vara kvar eller läggas ner, om pengar skall investeras i Sverige eller utomlands. Det har talats mycket om ekonomisk demokrati under senare år, men ekonomisk demokrati kan aldrig uppnås så länge som ett fåtal äger och dirigerar det svenska näringslivet. Under trycket av en växande opinion inom arbetarrörelsen kom LO-ekonomen Meidner under den förra valrörelsen med sitt förslag om löntagarfonder. Det sopades som bekant under mattan under den förra valrörelsen sedan högerkrafterna gått till motoffensiv. I år har vi fått uppleva reprisen. Nu vågar socialdemokratins ledning inte ens göra det försämrade Meidnerförslaget till en valfråga i nästa val. Efter en omständlig remissbehandling inom parti och fackföreningsrörelse åkte också det urvattnade förslaget ut genom en fallucka. Vi i arbetarpartiet kommunisterna är inte överraskade. Vi hade nämligen inga illusioner. Vi tyckte också att det var ett dåligt förslag med det primära syftet att låta arbetarklassen stå till tjänst med riskvilligt kapital. Vårt förslag, som innebär nationalisering av viktiga ekonomiska sektorer och industribranscher, är ett bättre alternativ om man vill komma någon vart på vägen mot ekonomisk demokrati. Ett förstatligande i enlighet med av oss angivna riktlinjer innebär inte socialism, men det kan, också under nuvarande samhällsförhållanden, innebära framsteg som är till nytta för folkflertalet. Det kan förhindra utländskt inflytande över näringslivet. Produktionens vinster kan användas för att investera och skapa nya jobb på hemmaplan. Ingen har under senare år kunnat undgå att notera den enorma subventionspolitik som utformats i vårt land. De direkta subventionerna till storindustrin överstiger nu den skatt som industrin betalar till staten. Subventioner och bidrag till storindustrin var år 1970 180 milj.kr. År 1977 var den siffran 8,5 miljarder, och den torde i år vara ännu högre. Det är inte underligt att fler och fler människor ställer frågan: Är det då inte lika bra att samhället tar över när det ändå är skattebetalarna som får stå för fiolerna? Vi ser hur den ruinerande kapitalexporten fortsätter, hur företag efter företag får miljonbelopp av skattepengar genom att hota med nedläggningar. Utpressningen har satts i system. Den ekonomiska demokratin ökar inte trots att alla arbetande tvingas bidra till näringslivets finansiering. På vår sida finner vi aldrig någon anledning att dölja det som utskottet i sin skrivelse förmodar, nämligen att vi radikalt vill förändra grunden för det ekonomiska systemet. På längre sikt finns det ingen annan lösning för arbetarklassen än övergång till planhushållning och socialism. De problem som nu plågar svensk arbetarklass — arbetslöshet, prisstegringar, inflation — är framkallade av det kapitalistiska systemet, ett system som nu på många sätt visar sin otidsenlighet och grymhet. Det är ett system som är så utformat att det gynnar en handfull mycket rika människor, som ofta har ärvt sin makt. Det är de som bestämmer hur produktionen skall läggas upp, om företag skall leva eller dö, om människor skall ha jobb eller gå arbetslösa, om svenska pengar skall investeras här eller utomlands. Visst är det riktigt att vi vill slå sönder den nuvarande ekonomiska strukturen och ta ett steg på vägen mot ekonomisk demokrati. Vår motion har utan tvivel detta syfte. De förslag till förstatligande som ställts i motionen har alla, av och till, framförts från den fackliga och politiska arbetarrörelsens sida och då och då också i riksdagsmotioner. Vi har samlat dessa krav i en plan för demokratisk nationalisering, som givetvis inte skulle kunna genomföras i morgon men som med en bestämd målinriktning kan genomföras under låt oss säga en femårsperiod. Man skulle kunna börja med bankoch försäkringsväsendet. Efter den socialdemokratiska partikongressen utgår jag från att det finns stöd från de flesta socialdemokratiska riksdagsledamöter i kammaren för en sådan åtgärd, även om detta inte har avspeglats i utskottets skrivning. Jag vill, herr talman, yrka bifall till motionen 651.

Herr talman! Jag har fått uppdraget att på vpk:s, det kommunistiska partiets, vägnar göra en kort röstförklaring. Motionen 651 tar upp många viktiga problem. Flertalet av dess konkreta krav är desamma som har ställts av vpk i en rad sammanhang. Vi delar f. ö. helt Alf Lövenborgs nyligen gjorda värdering av utskottets ganska makalösa skrivning. Men kravens presentation och inramning har enligt vår mening blivit orealistisk och vilseledande. Motionen bortser alltför mycket från alla kvalitativa aspekter på frågan om planekonomin. Det ser ut som om motionärerna trodde att produktionen skulle se likadan ut, med samma rovdrift, samma marknad och samma skeva sammansättning, under planekonomin som under kapitalismen. Det är bara ägandet som blir annorlunda. Detta är naturligtvis en felsyn. Motionens bild av staten är minst sagt dunkel. Omfattande nationaliseringar företagna av en borgerlig statsmakt kan givetvis skapa bättre förutsättningar för att Nytta fram de arbetandes positioner — det är också vår mening. Men motsättningen mellan borgerlig statsmakt och arbetarklass kvarstår ju efter nationaliseringen. Motionen klargör inte alls vad detta betyder. Den skapar i stället intrycket av att om man nationaliserar banker och produktion, så inträder plötsligt harmoni mellan arbetarna och den borgerliga statens byråkrati. Det är ett ovanligt förtroende för de höga ämbetsmännen och deras många maktmedel som motionärerna här visar upp. Detta leder i motionen till en annan tvetydighet. De arbetande människorna själva, arbetarklassen här i landet, spelar en mycket undanskymd roll i motionen. Ingenstans sägs att nationalisering och demokratisering måste grunda sig på en bred och aktiv rörelse bland folket. Därför ger det ett egendomligt intryck när motionen säger att de breda folkmassorna skall dras med i planering och ledning. Lika egendomligt är det när man talar om att de arbetande skall ha medinflytande eller att planeringen skall göras av den borgerliga staten och arbetarna tillsammans. Man frågar sig: Vem skall ”dra med” de arbetande? Den borgerliga staten möjligen? Vem skall de ha medinflytande med och planera tillsammans med i ljuv harmoni? Är det med staten, byråkratin, företrädaren för det kvarvarande borgerliga klassintresset? Skulle dessa arbetare inte ens kunna tänkas få majoritet i de beslutande och styrande organen? De arbetande skall enligt vpk:s mening inte ha medinflytande. De skall ha makt. De skall inte dras med. De skall tvärtom vara de som drar. De skall inte samverka med den borgerliga staten. De skall ersätta den — genom att i en aktiv process stadigt flytta fram sina självständiga maktpositioner. Vänsterpartiet kommunisterna utgår från Marx och Lenins teorier om klasskampen, staten och socialismen. Även om motionen innehåller riktiga krav kan vi då knappast rösta för den i dess nuvarande oklara och aningslösa utformning.

Herr talman! Finansutskottets betänkande innehåller förutom tvisteämnen långt ut på vänsterkanten också behandlingen av ett par motioner från centerpartiet. Det är motionerna 1431 och 1432, som har skrivits av ett antal centerpartister med Karl Erik Olsson som första namn. Båda motionerna utgår från de krav som ställs på oss för att leva upp till en internationell solidaritet och ett ekologiskt ansvarstagande i vår framtida ekonomiska och industriella politik. Vi anser att vi måste, när Vi planerar den ekonomiska utvecklingen i vårt land och våra relationer till omvärlden, ta hänsyn till att den typ av välstånd som vi i dag har i den industrialiserade världen baseras på en oerhört ojämn fördelning av de resurser som vi har tillgång till. Vi måste också utgå från det faktum att den produktionsoch konsumtionsstruktur som vi har baseras på en snabb förbrukning av ändliga råvaror. Dessutom är vi medvetna om att en mycket stor del av vår resursförbrukning går till en varuproduktion som inte tillfredsställer några reella behov och som under alla omständigheter skulle kunna ske på ett ekonomiskt och ekologiskt riktigare sätt. En sådan här grundsyn får naturligtvis konsekvenser för vår syn på hur världshandeln bör fungera. F. n. har vi en världshandel som faktiskt bidrar till att överföra resurser från de fattiga länderna till de rika länderna, en världshandel som i stort sett gynnar de rika. I den mån den gynnar fattiga länder är det de rika i de fattiga länderna som gynnas. Vi efterlyser därför en handelspolitik som är mera socialt inriktad, som är inriktad på att skapa möjligheter för de fattiga länderna att bygga upp en ekonomi som tillfredsställer de grundläggande behoven hos flertalet av de människor som lever där. Det är vad som behandlas framför allt i motionen 1431, och därvid utgår vi från u-ländernas krav på en ny ekonomisk världsordning. I motionen 1432 tar vi framför allt upp konsekvenserna för den svenska industripolitiken av det synsätt som vi har redovisat. Det gäller vikten av att vi stimulerar tillkomsten av en produktion som är resursbevarande och som leder till varor av hög kvalitet och varor som tillfredsställer reella mänskliga behov. De här motionerna har fått en positiv behandling i utskottet. Utskottet instämmer i hög grad i de grundläggande värderingar som redovisas i motionerna. Utskottet konstaterar också att efter det att motionerna väckts har regeringen Fälldin tillsatt en miljöoch resursutredning som utgår från samma grundprinciper som vi har gett uttryck för i motionerna. Sekretariatet för framtidsstudier har också satt i gång en stor studie om Sverige i en ny ekonomisk världsordning. Det innebär att dessa frågor har fallit en bra bit framåt sedan vi väckte motionerna. Vad som är litet egendomligt i utskottsbetänkandet är att det där framgår att man inte tror att de här principerna kan tillämpas i en decentraliserad struktur. Enligt vår uppfattning är ett decentraliserat beslutsfattande, i vilket många människor har möjlighet att direkt engagera sig, en förutsättning för att en resursbevarande produktion och konsumtion skall bli möjlig. Vi tror inte heller att kravet på en socialt inriktad världshandel är ett hot mot världshandeln som sådan. En socialt inriktad världshandel förutsätter inte en långtgående central styrning men däremot litet annorlunda spelregler. Det är också det som u-länderna har krävt när de efterlyser en ny ekonomisk världsordning. Det är beklagligt att man har skrivit så som man gjort i utskottsbetänkandet, eftersom det skulle kunna tolkas som ett avståndstagande från kravet på en ny ekonomisk världsordning. Jag förmodar att det inte var utskottets avsikt när skrivningen gjordes. Detta kanske i så fall belyser att man inte riktigt hade tänkt igenom konsekvenserna av sin formulering. Herr talman! Jag har inget yrkande, eftersom så mycket har hänt på det här området. Jag instämmer i vad Karl Erik Olsson har sagt i sitt särskilda yttrande som avslutning till betänkandet.

Herr talman! Principiella och ekologiska frågor har tydligen kommit att spela en roll för ställningstagandet under den här punkten. Pär Granstedts anförande ger mig anledning att begära ordet en gång till och göra en kort kommentar. Det är enkelt att säga att man är för en ekologisk produktion, att man är för en bättre resurshushållning. Det är sådant som man tror sig vinna röster på — det låter allmänt sympatiskt. Men det finns skäl att granska på vilket sätt centern och Pär Granstedt driver den här agitationen. Ingenstans i Pär Granstedts anförande hittar man någon antydan om vad som är orsaken till denna enorma rovdrift, till detta resursslöseri som äventyrar kommande generationers liv här på jorden. I Pär Granstedts ideologiska idealism tycks detta bara bero på enskilda människors ondska, på att folk kastar papper och ölburkar omkring sig och liknande. Om vi bara var litet snällare och klokare skulle produktionen bli ekologisk och resurshushållningen automatiskt infinna sig! Det är en mycket ytlig bild. Pär Granstedt och centern bör veta att resursslöseriet, kortsiktigheten och nedsmutsningen har att göra med bestämda drivkrafter som finns i det här i landet härskande ekonomiska systemet. Det beror på den kortsiktiga inriktningen på personlig och privat profit, på hänsynslösheten när det gäller att föra över kostnader för miljön på samhället och på att det är vinstgivande från privatkapitalistisk synpunkt att bedriva rovdrift. När man tar upp denna verkliga bakgrund till slöseriet kommer man fram till att det, för att bedriva en ekologisk produktion och för att skydda miljön, är nödvändigt att företa avgörande ingrepp och förändringar i det ekonomiska systemet. Hela drivkraften i ekonomin måste då ändras till något mera långsiktigt och vettigare än blott och bart den privata vinsten, som gör det lönande att kasta ut en mängd varor på en anarkisk marknad. Detta dilemma förmår centern inte lösa. Centern säger sig vara för en ekologisk produktion, men man vill inte företa de ingrepp gentemot de stora kapitalintressena som är en förutsättning för att man skall kunna garantera en sådan. Det är centerns stora ideologiska dilemma.
Herr talman! Anledningen till att jag inte gav mig in på en djupanalys av drivkrafterna bakom det slöseri som vi kan iaktta i vår ekonomi var att det för att göra en sådan analys fullvärdig fordras något mer än sex minuter. Vi ser nämligen inte så förenklat på det här som man gör inom vpk och alla övriga kommunistiska partier. Vi tror inte att det bara är att avskaffa kapitalismen så löser sig alla problem av sig själv. Vi ser en betydligt mera komplicerad bild bakom. Det visar sig också att olika ekonomiska system ofta har slöseriet gemensamt. Jag vet att Jörn Svensson inte vill identifiera sig med de i praktiken genomförda kommunistiska systemen i världen. Men låt mig konstatera att de ju ändå inte är kapitalistiska! Men efter måttet av sina ekonomiska resurser slösar de lika friskt som de kapitalistiska systemen. Det är alltså betydligt flera faktorer man måste ta hänsyn till än förtecknen på det ekonomiska systemet. Vi är beredda att vidta de åtgärder som behövs. Vi är beredda till de olika typer av ingripanden som behövs för att få en mera ekologisk produktion. Vi tror dessutom att samhället till sitt förfogande har en lång rad instrument av ekonomiskt slag — ofta av generell karaktär — som gör att man kan styra resursanvändningen. Det har inte varit bristen på maktmedel och instrument som har lett till att så litet har hänt på det här området, det har varit bristen på vilja. De politiker som har dominerat den svenska samhällsutvecklingen under de senaste årtiondena har inte varit särskilt intresserade av de här frågorna, och det är en viktig anledning till att det ser ut som det gör. Den dag vi bestämmer oss, den dagen har vi också maktmedlen till vårt förfogande.
Herr talman! I uppriktighetens intresse skall jag väl säga att en del ligger det i Pär Granstedts första synpunkt — man löser inte problemet enbart genom att förändra det ekonomiska systemet. Men han har ändå fel på avgörande punkter, och hans resonemang är i viss mån ett sätt att blanda bort korten, att flytta bort diskussionen från här och nu, från centern och Pär Granstedt, och det är ett tydligt tecken på att han känner sin position vara svag. Visst förekommer det slöseri och miljöförstöring också under socialistiska system, men de är dock inte lika omfattande. Man kan se på de ländernas försörjningsbalanser t.ex. att de i viktiga hänseenden inte alls grundar sig på samma beroende och utplundring av den tredje världen som det kapitalistiska systemet i väst. Det är den avgörande skillnaden. Det finns också andra när det gäller graden av avancemang i den ekologiska diskussionen. Jag skall vara den förste att erkänna att de socialistiska länderna ingalunda har uppnått något mönstertillstånd. Men det är inte det det handlar om i första hand, utan det är just om huruvida Pär Granstedt och centern är beredda att införa nödvändiga styrmekanismer, beredda att förändra äganderättssystemet, beredda att göra någonting annat till ekonomisk styrfaktor än profiten. Pär Granstedt lär ändå inte kunna förneka att exempelvis kalhuggningen och rovdriften i den svenska skogen är ett resultat av ett kortsiktigt profittänkande. Om Pär Granstedt vill vara med och skapa ett samhälle där profiten, vinsten, de privata företagens rovdrift till följd av kortsiktig vinststrävan, inte är det vägledande, såsom det är i det kapitalistiska Sverige av i dag, om han vill förändra detta kapitalistiska Sverige till ett annat Sverige, så välkommen — men jag undrar vad centerns partistyrelse säger.
Herr talman! Jörn Svensson menar att det viktiga i det här sammanhanget är att förändra äganderätten. Det är därför det är relevant när jag säger att i de system där man har tagit bort äganderätten slösar man lika friskt efter måttet av sin ekonomiska förmåga. I ett fattigare samhälle slösar man naturligtvis mindre, och därför slösar man mindre i de flesta socialistiska länder; de är ju genomgående fattigare än Sverige och andra industriländer med marknadsekonomi. Det är alltså där skillnaden ligger och inte i det ekonomiska systemet. Det är inte heller så enkelt att man genom att ta bort vinsten som drivkraft löser de här problemen. Även här kan vi se att det inte finns någon markerad skillnad mellan länder där man har accepterat vinsten som drivkraft och länder där man döljer vinsten i olika typer av planresonemang. I grund och botten är det i alla fall lönsamhetskraven som dominerar även i de socialistiska systemen. Vad det däremot handlar om är att samhället med olika metoder kan göra det lönsamt att hushålla, lönsamt att bevara miljön, men olönsamt att slösa. Det är en ganska effektiv väg att gå fram, och där har, som jag sade tidigare, samhället redan en lång rad instrument till sitt förfogande. Är vi bara beredda att ta till dem, så kan vi också få effekt.

Herr talman! Som framgått av inläggen i detta ärende är det rätt disparata tankegångar som tas upp i detta betänkande från finansutskottet. Yrkandena har det gemensamt att de går ut på ändringar — av delvis drastisk natur — i det ekonomiska system vi har. Det är frågeställningar som riksdagen tidigare helt eller delvis har behandlat. Jag vill också understryka att det är ett enigt Till Pär Granstedt vill jag säga att betänkandet självfallet inte innebär något ställningstagande till en ny ekonomisk världsordning. Den frågan har tagits upp i annat sammanhang och kräver en betydligt utförligare behandling. Om man vill ta fasta på exempelvis förslaget om att införa en internationell råvarufond för att eliminera nackdelarna av fluktuationer i råvarupriserna för vissa u-länders exportvaror, så innebär det att ett antal åtgärder av strukturell natur måste vidtas. Men det är alltså inte det som behandlas i betänkandet och inte heller det som diskuteras i centermotionen. Jag har svårt att förstå hur ett decentraliserat system med spritt beslutsfattande skulle underlätta en sådan här strukturförändring. Enligt min mening är det tvärtom, och det är naturligtvis ett dilemma i vår tid. Vill man få till stånd strukturförändringar som gör att man kan styra och påverka världshandeln så att den i större utsträckning inriktar sig på u-ländernas behov, så krävs ett ganska starkt centraliserat beslutsfattande. Det är inte förenligt med mera långtgående decentralisering. Det har utskottet velat påpeka med anledning av centermotionen, och i det påpekandet instämmer också flertalet av centerpartiets ledamöter i finansutskottet. I den kommunistiska motionen namnges ett stort antal branscher i näringslivet som man vill förstatliga. Alf Lövenborg sade att det var vissa branscher, men såvitt jag förstår gäller motionen praktiskt taget alla branscher. Jag kan ha förbisett någon bit av näringslivet som inte är inkluderat i detta yrkande om förstatligande, men jag tycker att man rimligtvis kan tolka yrkandet i motionen 651 så att motionärerna vill att riksdagen nu skall uttala sig för en totalsocialisering. För att uttrycka sig försiktigt kan man väl säga att det inte finns underlag för ett sådant yrkande. Vi får konstatera att motionärerna pläderar för ett ekonomiskt system som en övervägande del av svenska folket och den svenska riksdagen har avvisat. Motionärerna säger att man först skall förstatliga de företag och branscher som går bra. Motiveringen är att det i dessa företag förekommer en monopolistisk utsugning. Därefter skall man också förstatliga de företag och branscher som går dåligt. Det motiverar man med att de anställda skall garanteras sysselsättning. Ett enigt utskott konstaterar att det i ett blandekonomiskt system förvisso kan erfordras att staten tar på sig ägaransvar i vissa lägen. Det har 1970-talet burit vittnesbörd om. Men sådana åtgärder skall grundas på en bedömning om det är en bra lösning eller inte.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

Herr talman! Jag började nästan tro att utskottet ansåg sitt ställningstagande omöjligt att försvara. Det var inte riktigt så, men gränsen är faktiskt hårfin — det kan jag säga även efter Björn Molins anförande. Jag finner i det här sammanhanget ingen större anledning att polemisera mot Jörn Svensson. Jag utgår ifrån att det på vissa primära punkter bör finnas överensstämmelser. Steg mot förstatligande är inte socialism men kan under vissa förutsättningar vara till nytta för arbetarklassen. Jag vill försäkra att jag inte hyser några illusioner om kapitalismen. Förslag om förstatligande av företag och branscher har som bekant ställts tidigare i riksdagen när man funnit det motiverat, och nu är det i högsta grad motiverat. Det talas ingenstans i motionen om någon ljuv harmoni mellan staten och de arbetande, och med samma resonemang som Jörn Svensson nu för skulle man kunna förkasta en lång rad av de förstatligandemotioner som behandlats i riksdagen under årens lopp. När det gäller Björn Molin är det klart: Vi har helt olika synsätt, och då kan vi inte heller komma på talefot. Utskottets talesman tror självfallet på det kapitalistiska systemet och vill slå vakt om det. Jag är odogmatisk nog att inse att detta system, som en gång var progressivt och nödvändigt, nu är inne i sin slutfas och måste avlösas av planhushållning och socialism. Det blir ett senare steg. Karl Marx, den store vetenskapsmannen på samhällssociologins område, har förklarat den historiska samhällsutvecklingen, men jag förstår att det inte är den litteratur som herr Molin läst. Vad vi nu upplever i den kapitalistiska världen är en bekräftelse av riktigheten i marxismens teori om kapitalismen. Hela skeendet i det här landet visar också att vi måste komma fram till betydande ingrepp, att ett sammanbrott är på väg. Ett system som inte på minimalt sätt kan garantera sysselsättning åt människorna skriver sin egen bankruttförklaring. Och t.o.m. kapitalismens egna profeter börjar inse att systemet håller på att braka ihop. Man kunde lyssna på den s.k. företagsdoktorn Ulf af Trolle i ett radioprogram för ungefär ett halvår sedan, där han talade om förstatligandefrågor men i det sammanhanget också sade att vår välfärdspolitik är slut och att det krävs en radikal förändring av det ekonomiska systemet. Vår motion har inte föreslagit socialismens införande men däremot viktiga steg för att bekämpa monopolens maktställning. Vårt parti verkar ju för en antimonopolistisk front, och det sker i medvetande om att en bred folkmajoritet har intressen som radikalt skiljer sig från de kapitalägandes. Vår motion tar inte alls upp några nya, originella krav utan det är förstatligandefrågor som hela tiden cirkulerar inom den politiska arbetarrörelsen, inom fackföreningsrörelsen och bland folk i gemen, och där finns ingen plats för några illusioner om den borgerliga staten.
Herr talman! Det kanske var ett tag sedan Björn Molin läste de här motionerna. Där föreslås ju inte beslut om spelreglerna för världshandeln på ett decentraliserat sätt. Det är givet att när det gäller att dra upp de allmänna riktlinjerna för världshandeln — tullöverenskommelser, överenskommelser om gemensamma fonder, finansieringsfrågor och allt vad det nu kan vara —så måste de besluten fattas på global nivå. Så sker nu, och så måste också ske i framtiden. Och det framgår fullt klart och tydligt av motionerna att detta också är vår uppfattning. Vad vi talar om i motionerna är vikten av att skapa möjligheter för en mer decentraliserad produktionsstruktur både nationellt och internationellt, för att i större utsträckning kunna klara lokala behov genom lokal produktion. Det är något helt annat. Och det är självklart att i den decentraliserade produktionsstrukturen finns det också mycket stort utrymme för decentraliserat beslutsfattande i de frågor som gäller den lokala produktionen. Efter att ha klarat ut detta missförstånd kanske vi kan vara mer eniga i framtiden.
Herr talman! Både Alf Lövenborg och Pär Granstedt försöker föra debatten på det planet att jag inte riktigt har läst det de talar om. Jag vill säga till Alf Lövenborg att jag har läst marxism en hel del, och jag har lyssnat ganska mycket på kommunistiska talare. En sak återkommer i nästan alla teoretiska kommunistiska förkunnelser, och det är att vi står inför en omedelbar kris, att vi nu upplever det kapitalistiska systemets sönderfall. Detta har kommunistiska talare sagt i början på det här århundradet med formuleringar som ligger väldigt nära dem som AIf Lövenborg använde i dag. Ett annat inslag i marxistisk teori har varit att motsättningarna mellan — för att använda en litet modernare terminologi — arbetsgivare och löntagare skulle tendera att öka och att det som man kallar för medelklassen skulle försvinna. Om det är väl att säga att det som prognos för samhällsutvecklingen inte var särskilt lyckat. Jag har, Pär Granstedt, läst motionerna. Jag har också haft anledning att studera Förenta nationernas deklarationer om en ny ekonomisk världsordning rätt ingående, även om det var tre år sedan nu. Men jag tror ändå att det är ganska obestridligt att om man skall kunna genomföra de tankegångar som finns i deklarationen om en ny ekonomisk världsordning så kräver det i första hand en ökad överstatlighet. Det kräver att en del av de nationella beslutanderätter som vi nu har överlämnas till internationella organ. Och — det är poängen — det kräver i sin tur sannolikt ett mera centraliserat beslutsfattande på det nationella planet. Det var alltså på den punkten som jag tror att centermotionärernas tankegång inte går riktigt ihop.

Herr talman! Herr Molin säger att han har läst marxism, och det är möjligt. Men då har han inte förstått den eller velat förstå den, för om han hade gjort det förde man inte det resonemang som man gör vare sig i utskottets betänkande eller i herr Molins inlägg här. Det finns ju t.o.m. objektiva borgerliga ekonomer som börjar tala om ändringar i det ekonomiska systemet, även om de inte vågar tänka tanken ut och säga att det behövs planhushållning. Säger man det, då är man också inne på att det behövs socialism. Planhushållning utan socialism är nämligen omöjlig att genomföra. Björn Molin säger att marxismens resonemang alltid har visat sig vara fel, men jag tycker i stället att om man ser på utvecklingen med öppna ögon så visar allting att marxismens resonemang är riktigt. Det börjar fler och fler människor också att se. Det är kapitalismens skara av anhängare i den här världen som har krympt, det är inte socialismens, och jag vill påstå att också i vårt eget land växer nu insikten om att någonting nytt måste komma. Allt fler människor börjar ifrågasätta det nuvarande systemet. När det gäller makten och ägandet har en diskussion trängt sig på som man inte kommer ifrån. Arbetarklassen i det här landet har bevittnat hur miljard efter miljard har slussats in till privatkapitalet för att hålla företag under armarna. Fler och fler börjar också säga: Men är det då inte lika bra att samhället tar över viktiga industribranscher? Det är den diskussionen som vi har knutit an till genom vår motion.
Herr talman! Jag får det intrycket av vad Björn Molin säger att han tror att världshandeln i dag regleras genom ett decentraliserat beslutsfattande. Låt mig säga att jag delar inte den uppfattningen. Tvärtom dras spelreglerna även i dag upp genom ett i högsta grad centraliserat beslutsfattande. En ny ekonomisk världsordning kräver inte ett mera centraliserat beslutsfattande än tidigare. Den kräver möjligen att besluten fattas i litet andra fora än som hittills har gällt, kanske genom internationella samarbetsorgan mera än i de multinationella företagens styrelserum. Det innebär inte en ökad centralisering. Det innebär kanske en maktförskjutning, och den borde vi nog alla välkomna.
Herr talman! Ett par kommentarer till Björn Molins anförande. Det gäller inte bara att läsa, utan det gäller ju också att läsa rätt. Vad Marx har sagt är att den tilltagande kapitalkoncentrationen gör att skikten av småföretagare slås ut och försvinner i allt högre grad — de s.k. småborgerliga skikten. De ersätts av att fler och fler — en alltmer överväldigande majoritet av människorna — blir lönarbetare, icke ägare av kapital. Kapitalisterna blir färre och färre och större och större. Och så är det ju också. Det är flera hundratusen småföretagare som har stampats ut av monopolföretagen, här i Sverige inte minst, under de senaste 20 åren. Detta är en konsekvens av kapitalismen —det har Marx uppskattat alldeles riktigt. Han har också sagt att de arbetslösas och utslagnas antal blir större och större för varje lågkonjunktur under det kapitalistiska systemet. Och det är ju också korrekt; aldrig någonsin har antalet arbetslösa och utslagna varit så stort inom den kapitalistiska världen som det är i dag. Sedan vill jag ställa en fråga till Björn Molin. Han ser ingen kris i samhället. Det är en stor del av ungdomsgenerationen som på grund av de ekonomiska förhållandena här i landet kommer att stämplas för alltid, få sin framtid påverkad negativt för alltid. Vi har en utslagning som trotsar all beskrivning och som är långt större än utslagningen under 1950 och 1960-talen. Vi har en kortsiktighet och en rovdrift i ekonomin, och vi har ett tilltagande tvivel på att denna typ av ekonomi kan lösa den problematik som finns. Vi har också tvivel på dess moraliska halt, dess grad av hederlighet och rätlinjighet. Det finns en mängd problem i samhället som på olika plan visar att här är det fråga om en sorts förtroendekris inför ett helt systems sätt att fungera. Hur stor skall rovdriften bli, hur många ungdomar skall bli arbetslösa, hur många skall de utslagna bli och hur bittra skall deras öden bli innan Björn Molin vaknar till och åtminstone i begränsad mån kan tvivla på att det här systemet är så perfekt som han tycks anse? ”F. n. gäller särskilda skatteregler för den som har förvärvat skogbärande mark i samband med fastighetsreglering och som gör skogsuttag för att få medel till betalning av tillskottsskogen. Reglerna innebär i princip att det erforderliga skogsuttaget inte föranleder beskattning.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 10 behandlas regeringens proposition 1977/78:188 om vissa ändringar av de beskattningsregler som gäller vid avyttring av skog i samband med fastighetsreglering. De särskilda skatteregler som f. n. gäller innebär i princip att erforderliga skogsuttag som görs för att få medel till betalning av tillskottsskog som förvärvats i samband med fastighetsreglering inte föranleder beskattning. En förutsättning för att få utnyttja den särskilda avdragsrätten är — förutom att fastighetsägaren blivit ålagd att betala skogslikvid — att skogsuttaget gjorts inom en treårsperiod från det att lagakraftägande beslut om fastställelse av förrättning föreligger. Genom lagändring 1965 bestämdes att avdragsrätten skulle gälla redan från tillträdet av de nya ägolotterna. Dessa skatteregler tillkom 1959 i syfte att underlätta jordbrukets och skogsbrukets yttre rationalisering. Vissa ändringar genomfördes som nämnts 1965, och de kompletterades då samtidigt med en särskild rätt till uppskov enligt skogskontobestämmelserna. De ändringar av skattereglerna som nu föreslås bygger i stort på en framställan av Lantbrukarnas skattedelegation, som hävdar att det efter tillkomsten av fastighetsbildningslagen 1972, som ersatte den tidigare gällande jorddelningslagen, har visat sig svårt att bl.a. tolka uttrycket ”tillträde av mark” vid tillämpningen av avdragsreglerna vid beskattning. Förslagen i propositionen innebär ett bifall till skattedelegationens begäran om vissa ändringar av skattebestämmelserna, och som förutsättning för avdrag enligt specialregeln skall enligt propositionen nu gälla att skogsuttagen gjorts efter det att den skattskyldige sökt fastighetsbildning. Uttag som ger rätt till avdrag behöver således inte ske först efter den tillträdestidpunkt som fastighetsbildningsmyndigheten bestämt, utan det är tillräckligt att den skattskyldige ingått skriftligt avtal. Avdragsrätten förutsätter inte heller att fastighetsbildningsmyndigheten meddelat beslut i ersättningsfrågan. Vidare föreslås i propositionen en jämkning av sluttidpunkten för de förmånsbehandlade skogsuttagen och en anpassning av skogskontolagen till den nu föreslagna specialregeln. Vi har i motionen 1978/79:4 yrkat avslag på propositionen. I motionen har vi bl.a. påpekat att Lantbrukarnas skattedelegations förslag vid remissbehandlingen har fått ett mycket blandat mottagande. Riksskatteverket anser exempelvis i motsats till skattedelegationen att det nuvarande rättsläget är helt klart. Enligt verket kan avdragsregeln endast tillämpas om dels tillträde har skett enligt fastighetsbildningslagen, dels ett betalningsåläggande föreligger från fastighetsbildningsmyndigheten. De nu föreslagna reglerna medför att man ökar avståndet mellan de civilrättsliga och skatterättsliga reglerna, vilket måste anses högst otillfredsställande för såväl de skattskyldiga som berörda myndigheter. Vår strävan borde ju rimligen vara den motsatta, nämligen att uppnå en så nära överensstämmelse som möjligt mellan dessa rättsregler. Några remissinstanser har påpekat att fastighetsregleringen har kommit att utnyttjas av rena skatteskäl. Eftersom avdragsmöjligheterna är förmånligare när en fastighetsägare förvärvar tillskottsskog genom fastighetsreglering än när förvärvet sker genom vanligt köp, har risker för missbruk av fastighetsregleringsinstrumentet uppstått, påstår vissa remissinstanser. I sina remissvar har länsstyrelserna i Örebro och Västerbottens län lämnat exempel på fall där förvärv och byten av skogsmark, och då ofta mellan närstående, har genomförts i form av en eller flera fastighetsregleringar i syfte att uppnå bästa möjliga skatteeffekt. Av propositionen framgår att även flera av de skogsvårdsstyrelser som har hörts i ärendet anser att de nuvarande reglerna har gett upphov till diskutabla transaktioner. Det förslag vi nu har att ta ställning till ger fastighetsregleringsalternativet ytterligare en favör jämfört med alternativet att utöka skogsinnehav genom direkt köp. Såväl lantbruksstyrelsen som domänverket har bl.a. framfört den uppfattningen att förutsättningarna för avdrag bör vara desamma vid alla förvärv av skogsmark mot vederlag. Det bör också noteras som generöst i överkant att den särskilda avdragsregeln som här föreslås skall kunna tillämpas retroaktivt fr.o.m. 1973 års taxering.

Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till den vid betänkandet fogade reservationen av Erik Wärnberg m.fl.

Herr talman! Curt Boström har redovisat innehållet i propositionen, han har också redovisat en hel del av underlaget, och han har redovisat en del remissyttranden. Helt naturligt redovisade han därvid den del av remissyttrandena som talade för reservationen till betänkandet, medan de remissyttranden som är i majoritet och som tillstyrker förslaget inte åberopades. Jag vill bara konstatera att det föreligger en rad remissyttranden, där det pläderas för bifall till det föreliggande förslaget. Som Curt Boström avslutningsvis var inne på ligger det naturligtvis nära till hands att säga — det är ju det som egentligen är reservationens tema — att vi snart bör få ett förslag på riksdagens bord om nya regler för skogsbeskattningen. Nu har man ju under minst fyra regeringars tid talat om att vi skulle få ett nytt förslag om skogsbeskattning. Det rör sig emellertid om så pass komplicerade ärenden att man varje gång har backat ur, även om man inte minst när det under årens lopp gällt att ta ställning till en rad motioner i riksdagen har åberopat att det snart skulle föreligga ett förslag om nya regler beträffande skogsbeskattningen. Det är därför mycket ovisst om det kommer nya regler beträffande skogsbeskattningen — i varje fall när de kommer. Jag tror inte man kan skjuta på beslutet om den här detaljen till dess vi har fått ett förslag om ny skogsbeskattning i dess helhet. När vi 1972 fick nya regler för fastighetsbildning, uppstod åtskilliga svårigheter vid tillämpningen av lagen då det gällde skogsuttag i samband med fastighetsreglering. Det har i de mera komplicerade fallen dragit mycket långt ut på tiden, innan skogsuttag för betalning av förvärv kunnat göras tillgängligt.

Det har dragit ut på tiden särskilt mycket i vissa delar av landet, där förhållandena varit speciellt komplicerade. Utskottsmajoriteten menar att justering av lagen enligt propositionen bör kunna avlägsna dessa svårigheter. Utan att avvakta en ny skogsskattelagstiftning över hela fältet menar vi att man kan vidta dessa justeringar. Därför har vi också ansett oss böra biträda propositionen. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Alvar Andersson pekar på att det finns ett flertal remissyttranden som stöder regeringens proposition. Det är väl ändå ostridigt, Alvar Andersson, att den genomgående uppfattningen hos remissinstanserna är att prövningen av denna fråga borde anstå tills den kan ske i ett större sammanhang. Jag fick också den uppfattningen att Alvar Andersson var tveksam när det gäller möjligheterna att inom en snar framtid få ett förslag till ny skogsbeskattning. Jag vill bara erinra om att departementschefen i propositionen säger, att han avser att inom en snar framtid lägga fram ett nytt förslag beträffande den framtida skogsbeskattningens utformning. Detta uttalades visserligen i maj, men så sent som i går i samband med en interpellationsdebatt, som också rörde en skoglig fråga med vissa ekonomiska inslag, upprepade ekonomioch budgetministern denna uppfattning och sade, att han fortfarande hyser den förhoppningen att han inom en snar framtid skall kunna lägga fram ett sådant förslag. Det är därför som jag menar att det, eftersom det förslag som vi nu tar ställning till ändå måste betraktas som rätt ofullständigt, hade varit rimligt att man väntat med att lägga fram denna proposition och sett till att frågor som gäller skogsbeskattningen i dess helhet hade fått prövas i ett och samma sammanhang.

Herr talman! Björn Molin och jag har i den motion som behandlas i justitieutskottets betänkande nr 3 begärt en översyn av bestämmelserna som gäller läkares och polismäns åliggande i samband med dödsfall i hemmet. Motionen har föranletts av att det numera — och särskilt i storstadsområdena — blivit allt vanligare att polis tillkallas för att utreda dödsfall som inträffat i hemmet. Det har nämligen visat sig att det är svårt att få dödsbevis utfärdat t.o.m. då det gäller avlidna personer som vårdats av läkare i hemmet eller som kort tid före dödsfallet vårdats på sjukhus. Det är endast i de fall där läkaren har mycket god kännedom om den döde i nära samband med dödsfallet som dödsbevis utfärdas. Polismännen upplever ibland att de får göra dödsfallsutredningar då en läkare mycket väl borde ha kunnat utfärda dödsbevis. Förhållandena på det här området försvåras naturligtvis av att kontinuiteten i vården är dålig. Man byter ofta läkare både på sjukhus och inom distriktsvården. Får vi så småningom ett husläkarsystem, där vederbörande läkare mer ingående kan lära känna sina patienter, bör i stor utsträckning de nuvarande olägenheterna vid dödsfall i hemmet försvinna. Trots vad Svenska polisförbundet sagt i sitt remissvar upplevs en dödsfallsutredning av många människor som en stor psykisk påfrestning. Rikspolisstyrelsen är också medveten om detta problem, och de olika remissinstanserna håller med oss motionärer om att en översyn och revidering av gällande bestämmelser om dödsbevis är motiverad. Många har påtalat hur känsligt det är — inte minst med tanke på grannar och andra — att uniformerad polis i polisbil kommer för att utreda ett dödsfall. Även de anhöriga själva kan ofta bli mycket obehagligt överraskade av att poliser måste infinna sig innan dödsbevis kan utfärdas. Tyvärr tycks Svenska polisförbundet inte riktigt förstå hur de människor reagerar som i en redan sorglig och svår situation upplever en sådan här utredning som påfrestande. Vi motionärer har verkligen inte betvivlat att många anhöriga ändå fått både hjälp och tröst av polismän som infunnit sig vid sådana här tillfällen. Vi poängterade redan i vår motion — och jag vill gärna göra det nu här på nytt — att vår begäran om översyn av bestämmelserna inte skulle uppfattas som kritik mot polisen. Vi tror verkligen att polisen sköter de här ömtåliga uppdragen på bästa möjliga sätt. Vår önskan är i stället att dödsbevis i större utsträckning skall kunna utfärdas genom sjukvårdsmyndigheterna och utan polismyndighetens medverkan. Men när polismän måste närvara är det naturligtvis angeläget att de har resurser att fullfölja sitt uppdrag så diskret som möjligt. På senaste tiden har en tendens visat sig att många sjuka vill leva sina sista dagar i hemmet i stället för på sjukhus. Många anhöriga tvekar dock att ha sina sjuka hemma, om de vet att polisen kanske måste kopplas in vid det väntade dödsfallet. Socialstyrelsen säger nu i sitt remissvar att förhållandena inte är bra som de är nu och att de nuvarande bestämmelserna från år 1974 bör ses över. Ett förslag till nya bestämmelser har också nyligen varit ute på remiss. Vi får därför hoppas, herr talman, att de nya bestämmelserna kan utfärdas snarast så att vi därigenom kan få en bättre lösning på dessa känsliga frågor. Jag är därför nöjd med utskottets skrivning. Där understryks nämligen att grundtanken i det nya förslaget bör vara att man inom sjukvården skapar sådana rutiner att dödsbevis kan utfärdas i linje med motionens tankegångar utan polismyndighets medverkan i alla de fall där det ej föreligger saklig grund för att polisen kopplas in vid dödsfall i hemmet.

Herr talman! Ett drag har i alla tider varit gemensamt för all kamp för medborgerliga frioch rättigheter. Det har varit de svagares kamp mot de starkare. Den kampen har alltid syftat till att kringskära de starkares möjlighet att använda sin styrka godtyckligt mot de svagare. Den medborgerliga friheten i ett samhälle når sin fulländning när det inte längre finns starka och svaga, inte längre finns överklass och underklass. Endast ett samhälle av jämlikar kan vara ett verkligt frihetens samhälle. I denna strid mellan starka och svaga har byråkratin under tidernas lopp varit ett viktigt frontavsnitt. Det har funnits och finns två sätt att se på byråkratin. Dessa synsätt har stått emot varandra. Enligt det ena har en ämbetsman ett särskilt ansvar, och den offentliga kontrollen över förvaltningen är därför en central medborgerlig rättighet. Enligt det andra skall en ämbetsman bemötas med särskild vördnad och skyddas från att bli satt i fråga. Kontrollen av de högre ämbetsmännen ankommer enligt detta sätt att se på statsledningen och på särskilda ämbetsmän — inte på medborgarna eller deras valda ombud. Denna senare tankegång skulle vi kunna kalla den preussiska traditionen. I svensk rätt har dessa båda synsätt blandats. Å ena sidan har man haft de s.k. ämbetsbrotten, dvs. olika typer av felaktigheter begångna i tjänsten, som på olika sätt har kunnat beivras. För flertalet tjänstemän innebar detta att de kunde ställas inför domstol för felen. Den som lidit skada på grund av felen kunde också föra egen talan. Allt detta bildade en åtminstone formellt relativt stark kontroll av byråkratin från medborgarna. Men å andra sidan har vi haft ett preussiskt inslag. Ämbetsbrott — som definierades i brottsbalkens 20 kap. — kunde för högre ämbetsmän åtalas endast av riksåklagaren. Och det fanns för dessa ämbetsbrott, dessa speciella brott, ingen talerätt för den enskilde. Däremot fanns sådan talerätt, ifall den enskilde lidit skada på grund av något som inte ingick i själva ämbetsbrottet. Två förändringar åren 1965 samt 1974 och 1975 har skapat en helt ny situation. Det jag kallat den preussiska traditionen har med dessa båda reformer ryckt framåt. Medborgarnas rättsställning och frihet har i motsvarande mån försämrats. Och t.o.m. det stora flertalet statstjänstemän har fått sin situation rättsligt försämrad. De är ju nämligen också medborgare utan särskilda privilegier. Vad är det då som har hänt? 1965 infördes ett särskilt s.k. disciplinansvar vid sidan av straffansvaret för ämbetsbrott. Till disciplinansvaret kunde man föra över vissa förseelser i tjänsten, som då inte kunde föras till allmän domstol eller bli föremål för den skadelidandes talan. Men detta gällde bara de lägre statstjänstemännen. För de högre gällde samma spärrar som förut mot medborgerlig kontroll. Och kretsen av skyddade, högre tjänstemän vidgades ytterligare något 1965. Men så kom den stora preussiska segern 1974 och 1975. Och det var verkligen ett slag riktat mot medborgarnas rättigheter. Men det var på ett något märkligt sätt ett slag som utdelades i tysthet. Man lurade rent ut sagt riksdagen. Ingen observerade vad som egentligen stod på spel. Förändringarna presenterades i en stor proposition på 127 tättryckta sidor. Den bar titeln: ”Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i vallagen , m.m. ---”. Detta var högst vilseledande, för frågan om ämbetsmäns ansvar har inte särskilt mycket med vallagen att göra. Men i denna proposition fanns insmugna stora förändringar i byråkratins ansvarssystem. Och alla, eller i varje fall de flesta av oss som satt i kammaren den gången lät faktiskt lura sig. Vad var det då för förändringar som skedde? Det är något omstritt i debatten, men jag menar att det främst rörde sig om två viktiga ting. Tidigare var de högre ämbetsmännen skyddade mot medborgarnas åtal bara när det gällde de särskilt definierade ämbetsbrotten. Men nu blev de skyddade mot medborgarnas åtal för alla brott som de begick i tjänsten, förutsatt att inte särskilt ansvar var stadgat. Riksåklagaren fick monopol på att åtala, inte bara i ämbetsbrott utan i alla brott. Vad betyder det? Jo, om en högre ämbetsman förtalar mig, smusslar undan mina handlingar, genom dröjsmål vållar mig ekonomiskt lidande eller eljest vållar mig skada, kan jag inte få rätt gentemot honom. Jag kan inte självständigt föra talan mot honom. Det är riksåklagaren — själv en hög ämbetsman — som har monopol på att åtala. Och all erfarenhet visar att riksåklagaren ogärna åtalar. Medan jag tidigare var utestängd från att söka min rätt enbart när det gällde rena ämbetsbrott, är jag i dag utestängd från alla möjligheter att föra talan mot en högre ämbetsman som skadat mig, om inte riksåklagaren åtalar. Det betyder att jag kan falla offer för nästan vilka skador som helst genom felaktiga förfaranden, men jag har inga möjligheter att få dem rättade genom att själv ställa krav. Detta är inte bara en allvarlig inskränkning i vanliga medborgares möjligheter att få sin rätt. Det är faktiskt en försämring också för flertalet statstjänstemän. En lägre tjänsteman som blivit utsatt för oförrätter i tjänsten — en inte ovanlig situation i det här samhället — kan inte heller söka rättelse. De lägre tjänstemännen är utlämnade åt sina överordnade och åt riksåklagaren. De högre tjänstemännen kan begå vilka grovheter som helst mot sina underordnade, så länge de är säkra på att riksåklagaren inte inskrider. Och det kan de vara ganska säkra på, för riksåklagarämbetet självt erkänner offentligen att det inte har tillstymmelse till resurser att följa upp alla de fall av felbehandling och skada mot enskild som kan tänkas uppstå genom fel eller Den andra allvarliga förändringen i rättsläget var av annat slag. Den bestod iatt åtalbarheten för det s.k. tjänstefelet för de lägre tjänstemännen försvann. Det betyder att lägre tjänstemän i dag är åtalbara i mycket mindre utsträckning än förr. Tjänstefelet ingick tidigare i de s.k. ämbetsbrotten. Dessa inskränktes genom att tjänstefelet togs bort. Sådant som förut kunde åtalas som tjänstefel kan i dag bara bli föremål för disciplinära åtgärder. Och den människa som lidit skada genom det felaktiga förfarandet kan inte längre föra talan i samma ärende. Disciplinförfarandet gör att det bara är de överordnade som i förekommande fall kan bestraffa en lägre tjänsteman. Den enskilde kan inte göra sin rätt gällande. Nu kan det i rättvisans namn sägas att de gamla tjänstefelsåtalen ibland kunde leda till orimliga följder för lägre tjänstemän. Det är riktigt. Men man behövde för den skull inte ha gjort dessa ärenden till en disciplinär fråga, till en ensak för byråkratin själv. Man kunde ju i stället ha ersatt det gamla tjänstefelsåtalet med någon form av möjlighet att på administrativ väg, dvs. utan att gå till domstol och personåtal, få rätt. Man behövde inte ha uteslutit den enskilde medborgaren från hans tidigare rätt. Den gällande disciplinordningen leder också till två andra allvarliga rättsliga orimligheter, såvitt jag kan se. Fel i tjänsten har nu i stor utsträckning blivit byråkratins ensak. Det är de överordnade som skall sitta till doms över de underordnade. Och över den processen finns ingen insyn och kontroll. Det finns inga krav på bevisföring av den typ som finns i allmän domstol. Och de överordnade har ju dessutom skyddats extra genom att endast riksåklagaren kan åtala dem för sådana brott som inte tillhör de särskilda ämbetsbrotten. De lägre tjänstemännen har alltså små eller inga möjligheter att skydda sig mot godtycke i ett disciplinärende. I en domstol skulle deras chanser att bekämpa fel och godtycke säkert ha varit avsevärt större. Den rättsliga skillnaden mellan högre och lägre tjänstemän har ytterligare skärpts. Antag att jag som tjänsteman sprider ärekränkande uttalanden mot en person som har sökt en offentlig tjänst. Är jag då en lägre tjänsteman kan jag blistämd av den som jag kränkt. Men är jag en högre ämbetsman — då kan jag lugnt fortsätta mitt förtal, eftersom jag bara kan åtalas av riksåklagaren. Och om en högre tjänsteman ger underhandsorder åt en lägre att begå en felaktighet mot en viss medborgare — ja, då kan den lägre tjänstemannen eventuellt råka illa ut. Men den som gett ordern och som är den verkligt ansvarige slipper undan, om inte riksåklagaren behagar agera. Detta är ju en fullständig orimlighet. Denna orimlighet har i och för sig funnits tidigare, men den har kraftigt skärpts med de nya bestämmelserna. Herr talman! Jag skall försöka sammanfatta. Vad som har hänt genom de smygande ändringarna 1974-1975 är följande. 5 000 högre ämbetsmän har fått helt orimliga privilegier. De kan i en stötande utsträckning slippa åtal för brott som varje annan medborgare omedelbart skulle kunna åtalas för. De lägre tjänstemännen har med de högres utvidgade privilegier fått en sämre ställning. De är mer utsatta för de överordnades godtycke än förut. Medborgarna i allmänhet har fått sina möjligheter att föra talan betydligt inskränkta. Möjligheterna att söka rättelse och att erhålla ersättning för lidna skador har blivit avsevärt sämre. Dessa vittgående förändringar presenterades för riksdagen under falsk rubrik och utan att det i regeringens proposition fanns någon vägledande analys eller förklaring om vad det hela egentligen innebar. Därför menar jag att riksdagen blev vilseledd, för jag kan inte tänka mig att kammarens ledamöter hade för avsikt att öka skyddet och privilegierna för den högre byråkratin och i motsvarande mån försämra den vanlige medborgarens rättsställning. Det var i varje fall icke min och vpk:s avsikt, men vi lockades också av förbiseende att rösta för den här förändringen. Herr talman! Låt mig till sist kommentera två yttranden i justitieutskottets aktuella betänkande. Det är två yttranden som jag menar är beklagliga och orimliga från medborgarrättens synpunkt. De är, kan man säga, farliga uttryck för vad jag kallade den preussiska traditionen. Dels säger utskottet att det ökade skyddet för högre ämbetsmän är till för att skydda dem från obefogade åtal. Det är en märklig rättsuppfattning som speglar sig i det yttrandet. Hur kan utskottet veta om ett åtal är oberättigat? Vad är det för syn på medborgarna i Sverige som här avslöjas? Skall man se på Sveriges folk bara som en samling kverulanter, som inget högre önskar än utsätta ämbetsmän för oberättigade åtal? Så är det nog ändå inte. Vidare säger utskottet att ändringarna 1974-1975 bl.a. avsåg att anpassa statstjänstemännens rättssituation till de regler som rådde på den privata marknaden. Då kan man fråga: Är det verkligen det vi skall sträva efter? Skall de överordnade kunna uppträda lika maktfullkomligt mot de underordnade inom förvaltningen som i det privata näringslivet? Är det inte i stället så, att vi har skäl att ställa högre krav både på de underordnades säkerhet och på den offentliga insynen när det gäller statsförvaltningen? Skall vi främja det interna godtycket, skall vi begränsa medborgarnas talerätt inom den byråkrati som bl.a. är satt att verkställa riksdagens beslut? Jag tror inte kammarens ledamöter i själ och hjärta anser att det är så vi skall göra. De förändringar som smögs igenom 1974 ökade de starkares makt på de svagares bekostnad. Mitt parti och många andra kritiker menar att det var ett felaktigt beslut. Det måste rättas till. En folkrepresentations uppgift borde vara den motsatta — att stärka de svagares rätt mot de starkares godtycke och makt.

Herr talman! Sedan flera år har jag brevoch telefonkontakter med en pensionerad kvinna i Skåne. För en tid sedan råkade hon ut för att en tjänsteman i en kommun på grundval av hennes självdeklaration gav henne felaktiga uppgifter om vilket bostadstillägg hon kunde räkna med om hon flyttade från sin egen till sin dotters kommun. Efter flyttningen fick hon klart för sig att hon skulle få en betydligt högre boendekostnad än hon räknat med. Hon har överklagat till riksförsäkringsverket, hon har klagat hos JK. Men hon har ingen chans att få rättelse. Inget formellt fel har begåtts, hon får det bostadstillägg hon är berättigad till. Att hon fått fel information är på sin höjd ett olycksfall i arbetet. Tjänstemannen går fri, den pensionerade kvinnan får sin ekonomi förstörd. Är det konstigt att hon är bitter och känner sig rättslös? För ett par veckor sedan blev jag uppsökt av en vanlig svensk familj, man, hustru och son. De berättade att sonen för ett tiotal år sedan i en mindre kommun mot sitt nekande blev fälld för ett bagatellartat brott som i dag knappast är straffbart. Men i hemkommunen är det känslomässigt laddat. Avgörande för en fällande dom blev ett visst moment i polisutredningen. Senare har JO förklarat att det momentet genomfördes på ett så klantigt sätt att det inte kan ligga till grund för en dom. Ändå hjälpte inget överklagande, inga skrivelser till högre instanser. För utomstående förefaller det hela vara en bagatell. Men för familjen i fråga handlar det om heder och moral. Är det konstigt om de är bittra och frågar sig om de lever i en rättsstat? Sedan ett par år har jag haft kontakter med en man, som förlorat sitt barn efter en skilsmässa. Då han vid ett tillfälle besökte moderns hemland blev han av det landets myndigheter anhållen under en månad. Under tiden åkte modern till Sverige och hämtade barnet från ett svenskt barnhem. Socialchefen anmäldes till JO och fälldes — det kunde man göra på den tiden — för tjänstefel. Men barnet var då redan utomlands, och fem år senare har fadern inte lyckats få svensk rättshjälp för att föra den juridiska kampen för sitt barn i moderns hemland. Något stöd eller någon gottgörelse för den skada en svensk myndighet förorsakat honom har inte stått att få. Är det underligt om han frågar sig om Sverige är ett rättssamhälle? Jag skulle kunna ägna veckor åt att referera, citera, berätta om enskilda människor som kommer i kläm mellan paragraferna, som slåss mot myndigheter för sin rätt, som förödmjukas och förhånas, som viftas bort med det föraktfulla tillmälet rättshaverister. Och visst finns det människor som överdriver och t.o.m. en och annan som direkt förfalskar sina klagomål. Men mitt helt dominerande intryck är att en mycket stor del av alla dem som kommit i kläm i byråkratin, som blivit felbehandlade av läkare och tandläkare, som blivit utsatta för felaktiga ingripanden från sociala myndigheter och mycket annat är vanliga hederliga svenskar, som plötsligt finner att en dröm rämnar: drömmen om rättssamhället. De allra flesta vittnar om sin oerhörda förvåning. De hade inte tänkt så noga på det tidigare, de hade trott att allt gick rätt till. Och så plötsligt händer något, och de kommer i kläm. De tror till en början inte sina ögon och öron. Sedan vaknar de och kämpar med näbbar och klor för sin rätt. Och finner att de själva blir utstämplade som rättshaverister av överheten. Nu finns det väl de som vill hävda att det finns så många rättsinstanser, att rättsskyddet är perfekt i Sverige — vi med alla våra överklagningsinrättningar och vår världsberömda JO. Men faktum är att den enskildes skydd mot myndighetsövergrepp under senare år har försvagats. Det är mot denna bakgrund man måste se min motion om utvidgad rätt till målsägandetalan mot högre ämbetsmän. Jag skall villigt erkänna att när jag först fick min uppmärksamhet fäst på rättegångsbalkens 7 kap. 4 § trodde jag inte att det var sant. Hur skulle en vanlig människa som inte är jurist kunna tro att rättstillämpningen är beroende av en persons yrkesställning? Hur skulle man kunna tro att en universitetslektor kan stämmas inför domstol av en vanlig medborgare som blivit förfördelad, men att ett kansliråd som varit delaktig i samma brott inte kan det — enbart på grund av sin högre tjänsteställning? Hur skulle man kunna tro att det i svensk rätt finns något som juristerna kallar forum privilegiatum, dvs. särskilda privilegier när det gäller rättsprocessen för vissa högre tjänstemän? Hur skulle man kunna tro att bara riksåklagaren kan väcka åtal mot byråchefer, domare och regementschefer och alla andra högre tjänstemän inom statsförvaltning, rättsväsende och krigsmakt, när det gäller ”ansvar eller enskilt anspråk på grund av brott som i utövningen av tjänsten eller uppdraget begåtts”, för att citera lagtexten? Jag trodde att det var ett misstag, ett olycksfall i lagstiftningsarbetet, som lätt kunde rättas till. Jag skrev en motion. Men tydligen var det inte så enkelt. Här yrkar nu ett enhälligt justitieutskott blankt avslag på min motion. Beror det på att jag har missuppfattat hela saken? Nej, ingalunda. Justitieutskottet försöker inte förneka faktum, det skall sägas till dess heder. Men det är också det enda som hedrar utskottet i denna sak. Man vill slå vakt om de gällande reglerna. Man vill ha kvar forum privilegiatum för — och nu citerar jag utskottets egen uppräkning — ”statsråd, justitieråd, regeringsråd, riksdagens ombudsmän och justitiekanslern samt innehavare av annan ordinarie domartjänst eller tjänst som byråchef eller därmed jämställd eller högre tjänst, ledamöter av domstol eller central statlig förvaltningsmyndighet, som ej är anställda hos staten, eller krigsman på regementschefs eller därmed likställd eller högre tjänst”, alltså ca 5 000 högre ämbetsmän. För dessa höga befattningshavare vill man ha kvar privilegiet att icke kunna ställas till ansvar för fel i tjänsten av målsäganden, dvs. den förfördelade vanlige svenske medborgaren eller annan person som bor och vistas i Sverige. Och varför vill justitieutskottet ha kvar detta privilegium? Jo, säger justitieutskottet, och det uttrycket bör för evigt skrivas in i historien om det svenska rättssamhällets undergång och fall, privilegiet för de högre tjänstemännen beror på önskemålet att ”skydda dessa tjänstemän mot obefogade åtal eller ogrundad talan om ersättning”. Här står alltså i svart på vitt att det är ett önskemål att en liten grupp privilegierade topptjänstemän skall skyddas mot felaktiga åtal från undersåtarna. Men vem garanterar att undersåtarna inte utsätts för obefogade ingripanden och felaktigt handlande av översåtarna? Vore det då inte rimligare att ha ett forum privilegiatum för pensionärer, ensamma föräldrar, vanliga skötsamma arbetare och tjänstemän och alla andra som dagligen måste finna sig i felgrepp uppifrån? Vore det då inte rimligare att särskilt skydda alla vanliga medborgare mot åtal och skadeståndsanspråk om de tar ett snedsteg i den alltmer ogenomträngliga djungeln av lagregler och förordningar? Jag råkade av en händelse under riksdagens sammanträdesfria vecka — alltså förra veckan — ta en bok ur hyllan som kvällsläsning. Den handlade om den berömda Dreyfusprocessen i Frankrike. Efter ett tag slog det mig: En så oerhörd storm ett enda rättsrötefall kunde dra i gång i det demokratiska Frankrike kring sekelskiftet! Och efter en stund gick tankarna till Sverige och en skräckslagen fråga: Varför är det ett kvartssekel sedan de stora s.k. rättsröteaffärerna exploderade i Sverige med en kraft av ungefär Dreyfusskt slag? Varför är det så tyst i dag? Har rättsrötan utrotats? Nej, ingalunda, det vet vi alla. Och rättsövergrepp sker i alla samhällen, det kan inte helt undvikas. Den stora skillnaden mellan ett aktivt, rättsmedvetet samhälle och ett passivt, resignerat är att i det aktiva samhället vållar rättsövergreppen en oavbruten indignation och upprördhet och de ansvariga ställs till svars, men i det passiva samhället rycker man på axlarna, struntar i saken så länge man inte drabbas själv och låter juristerna skriva ihop lagar till de högsta makthavarnas skydd utan att ens höja ett finger. J'accuse — jag anklagar — skrev Emile Zola när han drog i gång den generalattack mot rättsövergreppen i Dreyfusaffären för 80 år sedan som till slut åstadkom att rättvisa kunde skipas. I Dreyfusaffären gällde det ett fall av rättsröta i strid med lagen. I dag gäller det något som är än värre — ett fall av rättsröta som är inskrivet i lagen. För att finna jämförelser måste vi gå till Mussolinis Italien, Gustav III:s Sverige eller något liknande totalitärt samhälle. Mot den bakgrunden vågar jag ta kraftiga ord i min mun. Det är väl bäst att tala om för talmannen att jag har läst på 12§ i riksdagsordningen om vad vi får lov att säga i denna kammare. Jag anklagar justitieutskottet för att ha godtagit rättsröta i lagstiftningen. Jag anklagar var och en som tycker det är rimligt med rättsliga privilegier i ett rättssamhälle för att medverka till detta rättssamhälles underminering. Jag anklagar mig själv och alla andra riksdagsledamöter för att vi för litet har insett vad som håller på att hända, för litet har insett att förtroendet för oss sviktar och rättssamhället sakta vittrar sönder, medan vi stiftar lagar som allt fler struntar i att följa. Det är inte bara förtroendet för politiker som har skakats detta år. Det är förtroendet för hela samhällsapparaten som är i stöpsleven, något som vi kan konstatera om vi vågar titta utanför det glashus som vi jobbar i. Jag vädjar till mina kolleger i regering och riksdag: Låt oss ta itu med saken, låt oss återupprätta förtroendet för rättssamhället, för principen om likhet inför lagen. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 236.

Herr talman! Den undantagslag som nu behandlas är fantastisk. Både dess tillkomst, innehåll och tillämpning åskådliggör vart Sverige i all tysthet drivs av reaktionära krafter. Professorn Per Olof Ekelöf beskriver den träffande i Dagens Nyheter av den 20 oktober 1978, där han framhåller: ”Jag vill minnas att vi hade en liknande lag under Gustav III:s envälde på 1700-talet.” Enskilda får alltså inte längre försvara sig inför domstol mot högre ämbetsmän fr.o.m. byråchef och uppåt, när dessa använt sig av sina maktställningar som redskap och skydd för brott. Brottsoffren är rättslösa mot lagfrälset. Lagen utgör ramen för ett laglöst ämbetsman navälde. Det är ett faktum som börjar gå upp för allt fler. När lagen antogs av en enhällig riksdag den 2 maj 1974 blev vi — men säkerligen inte bara vi — förda bakom ljuset. Det hette då att det här bara var ”en redaktionell ändring” i rättegångsbalken — och detta trots att den uppenbarligen strider mot grundlagens likhetsprincip. Därefter har vi fått många reaktioner. I de diskussioner som har förts utanför riksdagen har även kunniga jurister trott på ett olycksfall i arbetet vid lagstiftning och utskottsbehandling, och sådant är mänskligt. Men att så inte varit fallet visar den uteblivna reaktionen på avslöjandena om lagens innebörd och konsekvenser, vilka skildrats i en rad svenska och utländska tidningar. Det är bara en liberal, Per Gahrton, som törs motionera om undantagslagen. Folkpartiets övriga kämpar mot byråkratin håller sig tysta efter 1976 års val. Nu har de själva blivit förkläde för den okontrollerade ämbetsmannakåren. Moderaterna talar före valet om rättssäkerhet men tycks mena skydd mot demokratisk kontroll. Och en och annan socialdemokrat tror att arbetarklassens och folkflertalets intressen kan tas om hand av ämbetsmannaskrået. Man kan fråga sig vad Hjalmar Branting eller August Palm skulle ha sagt om denna enfald. Att undantagslagen 1974:573 inte var ett ”misstag” framgår nu 2v justitieutskottets betänkande. Justitieutskottet kan inte längre vara ovetande om lagens karaktär, dess oförenlighet med grundlagen och de av Sverige undertecknade konventionerna, om lagens praktiska följder för medborgarna och om HD:s tillämpning av lagen till skydd för högt uppsatta gärningsmän. Utskottet har nu fått ta del av såväl motionsmotiveringarna som en omfattande dokumentation, såsom högsta domstolens avgörande den 20 september 1978 i mål Ö 453/78. Men det finns en rad andra praktiska exempel att peka på. Högsta domstolens rättsfall rörande åtalet för aktstöld i utbildningsdepartementet är ett utmärkt exempel på hur undantagslagen gjort den högre ämbetsmannakåren oåtkomlig för eventuella brottsoffer. Men nu blundar justitieutskottet. I stället försvarar utskottet en lag som suddar ut gränsen mellan myndighetsutövningen och den gemena brottsligheten. När både vi och folkpartisten Gahrton kräver ett återinförande av likheten inför lagen och när vi kräver en svensk samstämmighet med de internationella konventionerna till skydd för de mänskliga rättigheterna, så bekänner nu justitieutskottet att lagen inte var ett misstag utan en genomtänkt reform. Då, 1974, lurades riksdagen med den föregivna ”redaktionella ändringen” av konstitutionsutskottet och departementets ämbetsmän. Nu släpps grisen ur säcken — det finner vi på s. 14 i betänkandet, där utskottet konstaterar att ”sådan begränsning --- motiverats med önskemålet att skydda dessa tjänstemän mot obefogade åtal eller ogrundad talan om ersättning”. Vem är det som har framfört detta önskemål? Kom det måhända från förmånstagarnas sida? Vem skall nu avgöra om ett åtal är ”obefogat” eller ett skadeståndskrav ”ogrundat”? I all min enfald trodde jag att s.k. rättsstater höll sig med domstolar för sådana avgöranden. Enligt justitieutskottet tycks det vara rationellare att döma på förhand. Och enligt de uppgifter som finns i Per Gahrtons motion tycker riksåklagarämbetet likadant. Jag vill också fråga: Vilka åtgärder tänker justitieutskottet föreslå som skyddar även de lägre tjänstemännen och övriga medborgare mot vad som kallas ”obefogade åtal”? Varför skall exempelvis inte de strejkande Bodenarbetarna hos Bil & Traktor skyddas mot ”ogrundad talan om ersättning” när brottsliga ämbetsmän inte ens behöver stå till svars för sina brott inför domstol? Och hur länge till kan socialdemokratin blunda för denna klasslagstiftning? Herr talman! När det kommer till kritan böjer sig mångtaliga och talföra jämlikhetsapostlar för ämbetsmannaskråets krav —i justitieutskottets talesätt ”önskemål” — på förmåner och särskilda skyddslagar. I andra länder krävs militärkupper för att få fram en rättsordning i vilken brott och myndighetsutövning blivit sak samma. Men här blundar borgerliga och socialdemokratiska riksdagsmän för ett laglöst ämbetsmannavälde. Med hjälp av undantagslagen inbjuder de till övergrepp på sina nu helt försvarslösa väljare. Det är också fakta. I det tidigare nämnda rättsfallet, i vilket högsta domstolen fastställt undantagslagens tillämpning, har riksåklagaren låtit åtala endast en underordnad tjänsteman. Denne dömdes, men de andra medansvariga besvärades inte ens med ett förhör. Tack vare undantagslagen kunde riksåklagaren vara helt säker på att deras delaktighet aldrig skulle bli föremål för domstolsprövning. De skonade gärningsmännen hör nämligen till lagfrälset och är således oåtkomliga för brottsoffret. Riksåklagaren får vara deras ensamdomare och frikänna utan domskäl och efter sitt lynne. Och det vet justitieutskottet. Undantagslagen är ett heltäckande skydd för brottsliga ämbetsmän. Inte i något fall kan brottsoffret göra sina anspråk gällande inför domstol. Inte ens skadestånd eller upprättelse får brottsoffren kräva när ämbetsmännen fått departementschefen att underteckna ett beslut till förmån för belastade ämbetsmän. Ja, lagen har redan blivit ett fruktat vapen i den högre byråkratins hand. Den riktas mot avvikande medborgare, oliktänkande och politiska meningsmotståndare. Skulle någon obetänksam medborgare har dristat sig att avslöja högre ämbetsmäns brottsliga förehavanden så kan den laglydige men värnlöse medborgaren utsättas för effektiva bestraffningar tills ingen längre törs påtala sådana brott. Har en ämbetsman några personliga ovännervilket inte är helt otänkbart — får han förgöra dessa med hjälp av sin maktställning. Undantagslagen skyddar honom ”mot obefogade åtal eller ogrundad talan om ersättning”. Det är också fakta. Man måste fråga sig: Vad lär sig dagens jurister på våra universitet? Juristskrået tiger om undantagslagen; ingen diskussion förekommer inom juridisk fakultet, när domstolarnas dömande uppgifter överförs till åklagarväsendet. Endast förra generationens erkända rättslärda, av vilka många kan citeras, törs yttra sig om de, med undantagslagen avskaffade, grundläggande frioch rättigheterna. Låt mig som icke jurist påpeka: Har ett brott begåtts, så är det i första hand en sak mellan offret och gärningsmannen. Där, var nävrätten avskaffats, kan offret gå till domstol. Domstolen avgör om talan är grundad, inte gärningsmannens ombud. Så enkel är den rättsgrundsats som måste vara riktig. ”Målsäganderätt är medborgarrätt”, förklarade professorn i processrätt Per Olof Ekelöf — Rättegång II, Stockholm 1974, s. 61 —- samma år som riksdagen avskaffade den genom ”en redaktionell ändring”. I fråga om brottslingar som förfogar över ämbeten för sin verksamhet förklarade en annan erkänd sakkunnig, professorn Halvar G. F. Sundberg i Allmän förvaltningsrätt, Stockholm 1955, s. 402: ”--- denna domstolsprövning är det yttersta värnet för medborgarnas frioch rättigheter mot myndigheters övergrepp”. Denna domstolsprövning skall förhindras på grund av ”önskemålet” från ämbetsmännens sida; ”det yttersta värnet” vill justitietutskottet inte ha. Det är också fakta. Måhända tror en eller annan verklighetsfrämmande människa att RÅ, JO eller justitiekanslern bör fungera såsom den enskildes ombud. Men vad händer om de i stället uppträder som ämbetsadelns ombud? Utanför riksdagen torde endast den högre ämbetsmannakåren uppfatta dem som sina ombud vid konflikterna med medborgarna. De talrika, även där framgångslösa, klagomålen i konstitutionsutskottets handlingar vittnar om den enskilde medborgarens rättslöshet i ”rättsstaten” Sverige. När nämligen RÅ, JO eller JK av en eller annan anledning förhalar brottsangivelser över preskriptionstiden eller framställer felaktiga och falska utredningar till förmån för gärningsmän i de fina kretsarna, då får vanligt folk ingen rätt, hur rätt de än har. När ämbetsmännens anseende, skråintressen och politiska avsikter står på spel, då kan ingen enskild förlita sig på RÅ:s vilja att beivra brott. Jag hänvisar till den omfattande redovisning av RÅ:s ovilja att beivra högre ämbetsmäns brott som finns i Per Gahrtons motion. Vi kan åberopa Vilhelm Moberg när det gäller den ynkliga roll som RÅ, JK och JO spelat i 1950-talets rättsröta. Varken Unman, Selling eller andra fick deras skydd mot högt uppsatta gärningsmän. Och då fanns inte ens den här undantagslagen! Den politiska korruptionen i riksåklagarämbetet har åtminstone förutsetts som en möjlighet i lagförarbetena till rättegångsbalken. I motiven står det om den enskildes åtalsrätt, att den ”—-——- kan vara av värde såsom kontroll över att åklagaren fullgör sina skyldigheter i fråga om beivrande av brott.” Även denna kontroll över åklagarväsendet har ersättningslöst avskaffats genom den lag som vi nu diskuterar. RÅ får helt enkelt strunta i brottsangivelser; i stället för domstolar är det han som får fria gärningsmän. Sverige har, som vi vet, högtidligen undertecknat en rad internationella konventioner rörande de mänskliga rättigheterna. Här i kammaren finns många ledamöter som vid talrika tillfällen, både med och utan fog, anklagat andra statsskick för kränkning av dessa konventioner. Men samma riksdagsledamöter finner det helt i ordning, att de själva röstar för att Sveriges medborgare fråntas grundrättigheten till försvar inför domstol mot myndighetsövergrepp och brottsliga ämbetsmän. Jag vill påstå att undantagslagen strider mot FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna av den 10 december 1948, artiklarna 2,7, 8, 10 och 12. Europarådets konvention angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, enligt vars artikel 6, första stycket, envar i fråga om sina civila rättigheter är berättigad till opartisk och offentlig rättegång inför oavhängig domstol, har också kränkts. En frälselag, som gör att en grupp gärningsmän blir oåtkomliga för brottsoffren endast på grund av sina ställningar hör inte hemma i en rättsstat. Herr talman! Jag vill avslutningsvis säga följande. Det är mänskligt och fullt möjligt att fatta felaktiga beslut på felaktiga premisser. Men vi bör också komma i håg att det är hedervärt att ändra felaktiga beslut, och det är det som bör göras nu. Undantagslagen är en reaktionär lag. Den måste upphävas och likheten inför lagen återinföras. Den motion vi har väckt, nr 898, är konkret till sitt innehåll, och jag vill yrka bifall till den. Men jag vill göra detsamma också när det gäller motionerna 236 och 494, som har samma syfte.

Herr talman! Den fråga som behandlas i justitieutskottets betänkande nr 5 och som enligt sin rubrik handlar om ansvar för funktionärer i offentlig tjänst hör förvisso inte till de lätta inom justitieutskottets ansvarsområde. Bara den som är tillräckligt självgod eller — måhända — otillräckligt insatt i problematiken kan påstå att det på området finns enkla och klara lösningar.

I själva verket rör det sig ju om högt förtjänta kvinnor och män som genom långvarigt och mångårigt arbete i offentliga funktioner visat att de har den självständighet och den resning som krävs för att upprätthålla t.ex. sådana funktioner som riksdagens ombudsmän, riksåklagare och justitiekansler. Men lika illa som det är att ta heder och ära av beslutsfattare på skilda nivåer, och naturligtvis främst på höjderna, lika enfaldigt är det att blåögt tro att inte enskilda människor kommer i kläm i beslutsmaskineriet. Det är ju i medvetandet om just detta som vi har tillskapat ett helt system med olika instanser där den som känner sig förfördelad har möjligheter att klaga. Och förvisso kan det någon enstaka gång också inträffa att inte bara bedömningen som sådan av sakförhållandena har sviktat utan att det även har brustit i hanteringen på ett oacceptabelt sätt. Därmed närmar jag mig ärendets kärna — det ansvar som åvilar funktionärer i offentlig tjänst att med kunskap, klokskap och oväld handlägga de arbetsuppgifter som har anförtrotts dem. Men innan jag går in på själva sakfrågan tillåter jag mig, herr talman, att göra en kort tillbakablick över hur samhällsförvaltningen förändrats och därmed de ansvarsområden som funktionärerna i offentlig tjänst är verksamma på. Det ger nämligen en viss förklaring till vår nuvarande situation. Jag gör det inte därför att jag skulle tro att det brister i kunskap hos mina meddebattörer i detta sammanhang, men jag tycker att det kan behövas för klarhetens skull. Det hör till saken. Kanske skulle jag här också vilja säga att jag inte i alla hänseenden gillar utvecklingen såsom den formats främst på ämbetsansvarsområdet, men det är en sak av mera personlig natur. Som utskottets företrädare har jag att hålla mig till vad som faktiskt gäller. Nåväl! Det fanns en tid — och det är inte mer än 30 år sedan — då ämbetsansvaret var utformat med tanke på att den offentliga förvaltningen var i huvudsak av judiciell karaktär. Utvecklingen i vårt samhälle efter andra världskriget har inneburit en väsentlig utvidgning av det allmännas myndighetsfunktion. Det har skett genom politiska beslut här i riksdagen och i kommunerna, och förvaltningen har i ökande omfattning kommit att inriktas på vad som har kallats aktiv samhällsomdaning, planering och produktion. Samtidigt har det allmänna för att förverkliga sina syften kunnat utnyttja en mångfald olika verksamheter vid sidan om statens och myndigheternas centrala förvaltningsorgan. Offentliga myndighetsfunktioner har kommit att utövas av en mängd institutioner, några t.o.m. med mycket stark prägel av enskild verksamhet. Denna utveckling har medfört att frågan huruvida utövandet av en offentlig funktion varit förenad med ämbetsansvar eller ej i praktiken kommit att avgöras med utgångspunkt i vilken verksamhet det allmänna valt för att utöva funktionen och inte i det faktiska förhållandet att det rörde sig om offentligt beslutsfattande, oavsett hur hög nivå man befann sig på. Detta var naturligtvis högst otillfredsställande. Det började finnas alltför många beslutsfattare beträffande vilka det egentligen inte fanns några ansvarsregler. Parallellt med denna utveckling löpte en annan. Under efterkrigstiden tillväxte de offentligt anställdas organisationer i styrka, och det blev efter hand alltmer naturligt att anpassa de offentliganställdas förhållanden till förhållandena på den enskilda sektorn. Det har i dag kritiserats att det har blivit på det sättet, och jag kan delvis hålla med om detta, men det är en sak som har drivits av arbetsmarknadens parter och accepterats av arbetsgivarna på detta område, varför det är svårt att göra någonting åt det just nu. Jag har själv under 1950 och 1960-talen levt mycket nära den utvecklingen, och jag skulle kunna trötta kammarens ledamöter med mycket historia på detta område. Det skall jag naturligtvis inte göra, utan jag skall nöja mig med att konstatera att parterna på den offentliga arbetsmarknaden blev överens om ett nytt sanktionssystem för offentligt anställda som ansågs vara bättre anpassat efter dagens samhällsförhållanden. Till det lagkomplex där den förändrade synen på statstjänstemännens ställning reglerades hörde ändringar i brottsbalken och vissa tjänstemannaförfattningar liksom den ett år tidigare genomförda och kritiserade ändringen i rättegångsbalken som nu får ett så stort utrymme i motionerna. I utskottsbetänkandet behandlas två huvudfrågor. Den ena gäller målsägandetalan i mål mot högre tjänsteman rörande ansvar och enskilt anspråk på grund av brott i utövning av tjänst eller uppdrag. Den andra handlar om rekvisiten för brottet vårdslös myndighetsutövning. Om jag börjar med talan mot högre tjänstemän vill jag slå fast, och det eftertryckligt, att det sedan länge har gällt särskilda åtalsregler och forumbestämmelser för dem. Det är med andra ord inte på det viset att det är några höjdare inom statsförvaltningen som smugit på en omisstänksam eller okunnig riksdag en s.k. särlagstiftning för några år sedan i ett förmodat egenintresse. Forumreglerna innebär att talan mot vissa högre tjänstemän skall väckas vid högre domstol när det gäller ansvar eller enskilt anspråk på grund av brott i utövning av tjänst eller uppdrag. Regler om detta finns i rättegångsbalken och i regeringsformen. Forum i hovrätt har således i princip alla underrättsdomare, medan högre domare, riksdagens ombudsmän, justitiekanslern och riksåklagaren har forum i högsta domstolen. Det har här litet föraktfullt talats om forum privilegiatum. Ja, så sade man förr i tiden, därför att då även andra högre tjänstemän hade rätt att åtalas inför en högre domstol. 1965 ändrades detta för byråchefer och uppåt inom förvaltningen. Det som nu återstår är egentligen bara att domare i underrätt inte skall dömas av sina kolleger utan i en högre instans. Om detta är ett särskilt privilegium vill jag inte uttala mig om, men det är inte konstigare än så. Begränsningarna i målsägandens åtalsrätt, vilka tidigare avsåg s.k. ämbetsbrott, hade före 1975 ett lagtekniskt samband med forumreglerna. Ett sådant samband finns alltjämt när det gäller ämbetsmän med forum i högsta domstolen. Sambandet i övrigt är numera knutet till reglerna om riksåklagarens exklusiva behörighet enligt 7 kap. 4 § rättegångsbalken. Detta lagrum gäller i princip ämbetsmän med tjänst såsom byråchef eller högre tjänst. När det gäller den av Per Gahrton och apk väckta frågan om man skall ha kvar begränsningen i målsägandens talerätt mot högre ämbetsmän bör man till en början pröva frågan om målsägandens åtalsrätt över huvud taget bör behållas. Regler om målsägandens talerätt har funnits länge. De har ansetts utgöra en garanti mot felaktiga avgöranden av åklagare och en kontroll av deras verksamhet. Det enskilda åtalet har också ansetts ha en s.k. upprättelsefunktion, dvs. funktionen att utkräva vedergällning för en oförrätt. Men - ärligt talat — hur ser egentligen målsägandens intresse ut i detta sammanhang? Man talar om en upprättelsefunktion. Betyder detta att målsäganden blir upprättad i den skada han har lidit, om han i en domstol lyckas få sin motpart fälld för något brott som denne har begått, och dömd till böter eller kanske fängelse? Nej, naturligtvis inte. Det är inte hämnd som målsäganden skall ha. Det är en rättsuppfattning som vi har övergivit för länge sedan och väl numera t.o.m. anser vara ganska omoralisk. Men att ge ersättning för den skada som målsäganden har lidit är mer i linje med ett modernt synsätt och kan hjälpa oss att bli fria från det faktiskt rätt reaktionära synsätt som präglar motionerna på denna punkt. Här har vi — åtminstone delvis — redan nu färdiga lösningar. Arbetsgivaren är genom den skadeståndslagstiftning som vi har ansvarig för den skada som arbetstagaren vållar — även på den offentliga sidan. Det är till staten/ arbetsgivaren som målsäganden skall hålla sig, när han söker upprättelse och ersättning för den skada som han har lidit. Sedan är det arbetsgivarens sak att bedöma karaktären av den försummelse eller det brott som har förekommit och vidta åtgärder, som hänger samman med förhållandet arbetsgivare-arbetstagare i gällande lagreglering. Skulle den skadeståndslagstiftning vi har inte vara till alla delar tillfredsställande — där pekade Alf Lövenborg med full rätt på en punkt — skall vi ändra på den saken, inte på möjligheterna för målsäganden att släpa sin motpart inför domstol för att få honom dömd till ett eller annat straff. Jag tror faktiskt att detta är ett för målsäganden betydligt bättre sätt att lösa problemet än om han skulle tvingas föra sin egen talan inför domstol gentemot den direkt försumlige. Situationen blir så att säga mera lidelsefri. Han riskerar inte att möta en enskild motpart vilken i sitt eget välförstådda intresse måste tillgripa all argumentering och all teknik som kan erfordras för att han inte skall bli ådömd ett skadestånd som kan bli förödande för honom. Det är med andra ord inte alls säkert att motionärerna djupast sett tillgodoser den rättslösa allmänhetens intressen om deras önskemål blir tillgodosedda. Jag utgår ifrån att ingen av motionärerna finner det särskilt behjärtansvärt att stödja en filosofi, där hämndmotivet är ett väsentligt inslag.

Detta är inte utskottets eget uttalande, utan man konstaterar att det är en argumentering som använts tidigare i sammanhanget. Jag tror att det var Alf Lövenborg som frågade var uttalandet förekommit. Jag kan säga att det senast förekom i samband med den arbetslagstiftning som infördes 1965 för offentligt anställda tjänstemän, men uttalandet har även förekommit vid ett fertal tillfällen tidigare. Herr talman! Jag har funderat mycket på just det här s.k. önskemålet, kanske inte riktigt på det sätt som motionärerna anser att man skall, nämligen att det skall leda till att man avskaffar åtalsfriheten eller inför allmän åtalsrätt över hela linjen, utan tvärtom på ett annat sätt. Jag har inte riktigt kunnat se för mig var och hur gränsen går mellan högre och lägre tjänstemän, mellan beslutsfattare av olika slag. Jag har funderat på om man inte i stället skulle gå den vägen att man införde den här åtalsfriheten för samtliga tjänstemän under den klart angivna förutsättningen att man förstärker målsägandens möjligheter att få upprättelse för skada han lidit genom ett välutvecklat skadeståndsinstitut. Detta har inte varit aktuellt i det här sammanhanget, och därför har utskottet inte gjort något uttalande om den saken. Funderingen är således något som jag själv får stå för, men jag vill ändå ha det sagt. Nu vill motionärerna gå den motsatta vägen: man vill utöka den enskildes åtalsrätt. Om det har jag inte mycket mer att säga än att det inte riktigt står i överensstämmelse med det moderna tänkande som förekommer på området, vilket t.ex. kom fram i åtalsrättskommitténs betänkande för några år sedan och som innebar att man skulle avskaffa den enskilda åtalsrätten över huvud taget. Får jag så övergå till den andra huvudfrågan: rekvisiten för brottet vårdslös myndighetsutövning. Bestämmelserna i 20 kap. I § brottsbalken om myndighetsmissbruk och vårdslös myndighetsutövning tillkom i samband med ämbetsansvarsreformen 1976. Brottet myndighetsmissbruk är uppsåtligt, medan vårdslös myndighetsutövning är ett oaktsamhetsbrott. För ansvar för vårdslös myndighetsutövning krävs att oaktsamheten skall vara grov; i annat fall kan endast disciplinansvar enligt lagen om offentligt anställda komma i fråga. Beträffande frågan om vad som skall anses som grovt saknas det tyvärr en fast domstolspraxis. En tingsrätt har i en dom 1977 bedömt huruvida vakthavande polisbefäl gjort sig skyldig till vårdslös myndighetsutövning genom att ge order om gripande av en person utan att ha förvissat sig om att beslut fattats om gripandet. Med beaktande bl.a. av polisbefälets pressade arbetssituation vid tillfället fann tingsrätten att oaktsamheten ej kunde bedömas som grov. RÅ, JO och JK har vid några tillfällen prövat frågan huruvida tjänstemäns oaktsamhet varit grov och bort föranleda åtal för vårdslös myndighetsutövning. Som tidigare sagts har något åtal inte väckts. Man har inte funnit oaktsamheten grov, och man har i stället gjort anmälan till statens ansvarsnämnd för prövning av disciplinansvar enligt lagen om offentligt anställda. Ett mycket omdiskuterat fall gällde ansvar för en åklagare och en domare för felaktigt anhållande och häktande av en advokat. I ärendet förde både JO och JK talan i ansvarsnämnden, JO mot åklagaren och JK mot domaren. Genom den utformning som justitieutskottet har gett sitt betänkande har vi enhälligt hemställt att motionerna inte skall föranleda någon åtgärd från riksdagens sida, och jag anhåller att riksdagen bifaller utskottets hemställan. Men det finns en sak jag skulle vilja understryka i betänkandet. Det är när vi som tillägg till vad vi har sagt tidigare påpekar att ”en utvärdering av ämbetsansvarsreformen inom någon tid framstår som påkallad”. Det parti jag företräder har vid några tillfällen tidigare motionerat om en sådan översyn. Våra motioner har avslagits med motiveringen att man inte har haft tillräckligt underliggande material, och det har vi fått finna oss it. v. Nu säger utskottet — och det är ett enhälligt utskott — att en utvärdering kan vara motiverad efter hand. Jag vill sluta, herr talman, med att konstatera att en sådan utvärdering på vissa punkter har börjat och att jag hyser en förhoppning att man skall gå in på större och tyngre saker tämligen snart.

Herr talman! Bertil Lidgards ganska defensiva hållning är intressant och illustrativ för ett justitieutskott som naturligtvis måste känna sig trängt av den inte särskilt behagliga debatt inför offentligheten som detta betänkande vållat. Jag är den förste att hålla med Bertil Lidgard om att denna fråga inte är så enkel, dels därför att fast praxis saknas, dels därför att det i den gamla tjänstefelsinstitutionen liksom i målsägandetalansinstitutionen naturligtvis finns negativa drag. Det är inte något man kan rekommendera. Vad vi har gjort är att vi har pekat på det betänkliga i att denna institution inskränks eller avskaffas utan att någon vettig kontrollmekanism sätts i stället. Det är där det betänkliga ligger. Bertil Lidgard drar helt felaktiga slutsatser när han är så här defensiv och medger att läget är mycket svårt och oklart. Den slutsats jag tycker vore naturlig att dra är att om det är så oklart och så svårt att avgöra vad man egentligen gjorde här i riksdagen när man fattade beslutet 1974, borde man snarast se till att lagen blir formulerad klarare och inte, som Bertil Lidgard gör, dra slutsatsen att allt är gott och väl så att man ingenting skall göra. Detta med utvärdering tror jag inte alls på. Har man skapat försämringar i ett rättssystem är det mycket svårt att göra utvärderingar. En mängd av de processer, mål eller ärenden som skulle ha kunnat ge stoff är faktiskt inte längre möjliga genom de nya bestämmelserna. Vad det här handlar om är följande: Oavsett alla oklarheter och oavsett det juridiskt väldigt komplicerade när man skall försöka bedöma vad det här handlar om, så är det ändå några saker som framstår som tydliga och som jag tror att inte heller Bertil Lidgard bestrider. För det första har riksåklagarens åtalsmonopol blivit utvidgat genom förändringen 1974 och 1975. För det andra har flera typer av brott än de tidigare ämbetsbrotten kommit att föras in under detta riksåklagarens åtalsmonopol. Det tror jag inte heller att man kan bestrida. Sedan kan man diskutera vilka brott det rör sig om. I den kritiska diskussionen förekommer ibland uttalanden som tyder på att det skulle handla om snart sagt vilka brott som helst. Den uppfattningen delar inte jag, men tydligt är att fler brott har hamnat under RÅ:s åtalsmonopol med den nya formuleringen än vad som var fallet med den gamla. För det tredje har dessa utökade privilegier, som det otvivelaktigt handlar om, för vissa högre tjänstemän inneburit att deras möjligheter att utöva påtryckningar på eller uppträda otillbörligt gentemot underordnade i tjänsten har blivit större. De underordnades rättsställning har blivit osäkrare och inte som man ursprungligen avsåg i samband med 1965 års reform, nämligen att den skulle bli tryggare och säkrare. Jag tror att dessa förhållanden är helt obestridliga, och detta utgör kärnpunkten i kritiken. Sedan kan man diskutera var gränserna går exakt och hur praxis kommer att utvecklas, men kärnan i kritiken ligger i att vissa sidor av de medborgerliga frioch rättigheterna har minskat. Med detta har jag inte sagt att inte också jag tycker att det viktiga i sammanhanget är att den framtida ordning som bör eftersträvas inte skall kännetecknas av något önskemål om att klämma åt någon viss person inom förvaltningen, utan huvudsyftet skall vara att vinna rättelse. Jag vill fråga Bertil Lidgard: Är det en riktig tolkning jag gjort när jag sagt att RÅ:s åtalsmonopol har blivit utvidgat, att flera brott än tidigare har hamnat under detta monopol och att detta också måste ha påverkat den maktpolitiska situationen mellan överordnade och underordnade tjänstemän inom förvaltningen till de underordnades nackdel och de överordnades fördel? Jag tycker nämligen att detta är obestridligt. Låt mig ge en liten illustration till vad det här problemet praktiskt skulle kunna handla om. Den amerikanska medborgarrättskämpen Angela Davis blev på sin tid utsatt för en lång rad allvarliga trakasserier i det amerikanska rättssystemet — oberättigade trakasserier, som det senare visade sig. Bl. a. miste hon sin tjänst. Men i det amerikanska rättssystemet med alla dess brister och hur korrupt det i långa stycken än är — säkert står det allmänt sett tillbaka för det svenska i det avseendet, det vågar jag påstå — finns en möjlighet att gå till domstol och få vissa byråkratiska förvaltningsbeslut överprövade. Angela Davis lyckades genom en process i domstol få tillbaka sin tjänst. Något sådant skulle icke vara möjligt här i Sverige. Hon skulle icke ha kunnat uppnå motsvarande upprättelse. Talar inte det om, att det här finns en brist i det svenska rättssystemet som accentuerats genom förändringarna 1974 och 1975 och som vi med det snaraste och egentligen helst i dag borde göra någonting åt?

Herr talman! Bertil Lidgard betonade i sitt tämligen balanserade anförande några saker. Bl. a. sade han: Det handlar om högt förtjänta kvinnor och män. De har att sköta sina sysslor med oväld. Visst skall de göra det, Bertil Lidgard. Men denna fromma tilltro är inte bara rörande utan också farlig. Det får inte handla om att släpa människor inför domstol, säger Bertil Lidgard. Men andra människor släpas ju inför domstol, för att nu använda Bertil Lidgards terminologi. Det är inte fråga om hämnd, utan det gäller att konstatera om brott har begåtts och i så fall att åstadkomma rättelse. Nej, ingen advokatyr i världen, inga skönmålningar, kan dölja att det här handlar om en sjuk sak, nämligen kränkningen av principen om likhet inför lagen. Det är ju detta det handlar om. Trots i övrigt kategoriska formuleringar i justitieutskottets betänkande är det tydligt att man inom justitieutskottet har känt en viss olust, eftersom man förutsätter en kommande utvärdering av ämbetsmannareformen, som har klart samband med den fråga som tagits upp i motionerna. Om jag förstått rätt har den utvärderingen påbörjats. Det vore av intresse att få veta när den skulle kunna vara färdig. Jag tycker att det är ett dåligt försvar när Bertil Lidgard rätt mycket uppehåller sig vid att det har funnits begränsningar tidigare. Saken är ju den att begränsningarna vidgats. Tidigare hade riksåklagaren åtalsmonopol vid s.k. självständigt ämbetsbrott, som tagande av mutor. Men 1974 utvidgades åtalsmonopolet mot dessa höjdare — och det är detta hela diskussionen rör sig om -— från att gälla enbart ämbetsbrotten till att gälla samtliga brott enligt brottsbalken, vilka begåtts under ämbetets skydd. Vi vill i demokratins namn att en lag som begränsar åtalsrätten mot vissa kategorier avskaffas och att likheten inför lagen återinförs. Den likheten har som bekant betänkligt naggats i kanten genom lagändringen 1974. Jag tycker att Bertil Lidgard i sitt anförande ganska väl återspeglar den olust inför detta som ju också finns djupt inne i det borgerliga lägret.

Herr talman! Det gör naturligtvis ett sympatiskt intryck när en utskottsordförande ägnar sig åt privata funderingar, då han skall försvara ett betänkande som han står bakom. Och det gör också ett sympatiskt och litet rörande intryck när en moderat politiker gör sig till tolk för en kritik av gammal klassisk hämndfilosofi inom kriminalpolitiken. Just det sammanhanget — en moderat politiker tillhörande ett parti som för inte så länge sedan pläderade för sharp-short-shock som ett medel att komma åt ungdomsbrottsligheten — gör att man blir litet misstänksam. Och det har man all anledning att vara när man hör att den huvudsakliga slutsatsen av såväl de privata funderingarna som den här humanitära kriminalvårdsfilosofin är att man egentligen borde ta bort målsägandetalan över huvud taget, att man över huvud taget inte borde ha möjligheter att släpa folk inför domstol och döma till straff när det gäller tjänstemän som begår brott i tjänsten. Det var ju det Bertil Lidgards argumentation gick ut på: vi skall inte vara hämndlystna mot tjänstemän som förtrampar våra rättigheter. Det låter humant och fint. Vi skall vara nöjda med att vi får skadestånd eller på annat sätt rättelse i sak. Och så försöker han koppla det till något slags allmän trend i samhällets kriminalpolitik, som om vi hade slutat att straffa de vanliga småtjuvarna, som om det hade varit någon som hade krävt att vi skulle sluta att straffa de vanliga småtjuvarna, som om det hade varit någon som någonsin i debatten om human kriminalvård hade krävt att vi skulle avskaffa brottsbalken. Det har vi aldrig krävt. Vi har krävt att påföljdens utformning skall vara human och adekvat, men vi har aldrig krävt att man skulle sluta att beivra brott, vi har aldrig krävt att rånaren, tjuven och alla de vanliga brottslingarna skulle gå fria, men vi har sagt att påföljden skall vara adekvat — det är den inte alltid i dag. Nu bågnar fängelserna i landet. De är överfulla av för det mesta vanliga småtjuvar och även av en del större tjuvar. Men i det sammanhanget framstår det som ganska märkligt när man pläderar för att just tjänstemän — framför allt de högre tjänstemännen — nu skall behandlas i enlighet med det allra sista skriket i den humanitära kriminalvårdsfilosofin. Det är då inte nog med att påföljden skall vara human, utan brotten skall inte få någon påföljd alls. Den som blivit utsatt för brottet skall nöja sig med ett litet skadestånd, och vill han komma åt den som har förtrampat honom, anses han vara en primitiv hämndfilosof. Jag tror att vi skall genomskåda det resonemanget ganska kraftigt. Det kanske hänger samman med att Bertil Lidgard liksom många moderata politiker och många jurister — inte minst moderata jurister — har en litet overklig syn på hur det egentligen ser ut i samhället. Han inleder med att å ena sidan slå mot dem som utmålar förtjänta tjänstemän som bedragare. Men å andra sidan slår han naturligtvis också mot att det begås fel — sådana skall inte förekomma. Han resonerar ungefär som om de höga tjänstemännen och de som blir förtrampade vägde lika i vågskålen och att han därmed på något sätt har visat att han är balanserad. Men det grundläggande problemet är att de inte väger lika. Även om myndighetspersonen och den vanliga enskilda lilla människan var formellt likställda inför lagen, skulle de ändå vara reellt icke jämställda — det vet vi. Det var inte länge sedan en utredning visade hur stor procent av befolkningen som tillhör de s.k. politiskt fattiga människorna — sådana som inte förmår att hävda sig, som inte vet vart de skall gå och som inte har en aning om de juridiska irrgångarna. Även om vi hade den formella jämställdheten, vore det ett gigantiskt socialt problem att skapa en reell jämställdhet inför lagen. Men här är problemet att vi inte ens har den formella jämställdheten och likheten inför lagen. Det är det som är problematiken, och vi kräver en formell likhet inför lagen i detta enskilda fall. Självfallet skall vi behålla möjligheten att med målsägandetalan och på annat sätt sakföra och döma dem som begår brott som tjänstemän, precis som vi skall sakföra och döma andra som begår brott. Men det behöver inte ske av hämndlystnad — det kan vara allmänpreventiva eller individualpreventiva skäl som ligger bakom detta. Det är kanske så att den högre tjänsteman som begår ett brott är i behov av behandling i form av psykodrama, gruppterapi, psykoanalys eller något sådant, och då skall han självfallet ha det. Om någon av de högre tjänstemännen begår många sådana fel kan det ju bero på inre störningar och inre problem, och vederbörande skall då ha en human vård precis som de små tjuvarna som ju utgör majoriteten i våra fängelser. Men vi skall inte blanda ihop begreppen. Här gäller det nu att skapa likhet inför lagen och inte några illusioner om att det handlar om human eller inte human kriminalvårdspolitik, för det gör det inte. Det handlar om en enda sak: likhet inför lagen eller icke. Röstar man för motionerna, är man för likhet inför lagen. Röstar man däremot mot motionerna, kan man icke när man lämnar denna kammare hävda att man är för likhet inför lagen.

Herr talman! Det är kanske med en viss tvekan som jag ”ramlar in” i denna debatt, som plötsligt blivit patetisk, med tal om likhet inför lagen och inför rättvisan. Men när vi nu har ärendet på kammarens bord kan det ändå vara av intresse att klara ut vissa saker. Det är i själva verket två debatter som förs just nu. Den ena handlar om enskilt åtal. Om jag fattade honom rätt, kräver Per Gahrton att bestämmelserna om enskilt åtal mot tjänstemän skall ändras, så att alla tjänstemän oavsett grad skall kunna åtalas av enskilda personer som har lidit skada, och det är naturligtvis ur formell synpunkt ett krav på likhet inför lagen. Jag medger utan vidare att det är svårt att riktigt se den rationella poängen i att vissa skall kunna bli utsatta för enskilt åtal men inte andra. Men jag kan inte hjälpa att jag för en gångs skull måste hålla med Bertil Lidgard när han knyter några personliga reflexioner till detta, där han ifrågasätter om det inte över huvud taget gäller ett antikverat system. Det är klart att brott skall beivras vare sig de begås av tjänstemän eller av andra människor, men är det inte ett litet antikverat system att brott skall beivras genom åtal som väcks av enskilda personer? Är inte åklagarmyndigheterna till för att beivra brott? Varför skall några andra än åklagarmyndigheterna väcka åtal vid domstolar med krav på straff? Att enskilda människor kan ha anspråk när de blivit utsatta för ett brott kan jag förstå, men det är i första hand ett skadeståndsanspråk; den som lidit skada skall ha ersättning. Och det skall han få. När det gäller sådana som har lidit skada på grund av statlig befattningshavares försumliga ämbetsutövning finns en särskild lagstiftning om detta, och är denna inte bra får man väl ta upp den till debatt. Jag har faktiskt rätt stor sympati för tanken att man i stället för att enskilda människor skall ha rätt att åtala andra människor, vare sig dessa är tjänstemän eller inte, skall överväga att gå den motsatta vägen; att avveckla allt vad enskilt åtal heter och låta åtalsbehörigheten ligga uteslutande på åklagarmyndigheten. Det är den ena debatten. Den andra debatten som förs här gäller frågan om vi inte nu genom en serie reformer i själva verket försämrat människornas rättsskydd därför att det finns sämre möjligheter att påtala och rätta till felaktiga beslut av tjänstemän. Är det så är det kanske illa, och då får vi fundera över vad vi skall göra åt detta. I och för sig finns flera olika vägar att gå för den som har blivit föremål för ett felaktigt beslut från en tjänstemans sida. Besvärsvägen är en väg. En annan väg är att man kan vända sig till JO, som kan påtala det hela. En tredje väg är att staten kan ta upp fallet via riksåklagaren, justitiekanslern eller någon annan. Det skall väl inte förnekas att den ämbetsansvarsreform som genomfördes för några år sedan innebar en begränsning av JO:s aktionsmöjligheter och en begränsning i möjligheterna att ingripa med straff mot tjänstemän som gjort sig skyldiga till försummelse. Det vanliga tjänstefelet avskaffades nämligen och ersattes med ett vanligt disciplinärt arbetsgivaransvar. Egentligen är det stor skillnad på tjänstemän i privata företag och tjänstemän som är anställda i ett verk och har att utöva makt och myndighet. Det kan fordras större möjligheter att ingripa mot dem som har anförtrotts att utöva offentlig makt. När ämbetsansvarsreformen togs ansågs att man kunde tillmötesgå arbetsmarknadsparternas önskemål och framför allt de anställdas organisationers önskemål att komma bort från det gamla ämbetsansvarssystemet, därför att man ansåg att övriga korrektiv var tillräckliga. Man hade utöver besvärsmöjligheten också JO-institutionen, och det fanns då en allmän uppfattning både bland anställdas organisationer och bland politiker att JO-institutionen nog skulle kunna fungera tillräckligt effektivt, även om det enkla tjänstefelet avskaffades. De som tänkte så kunde peka på det faktum att JO under alla de år tjänstefelet existerade mycket sällan väckte några åtal. JO:s ämbetsberättelse utges varje år. Det är en diger lunta som kommer på riksdagsmännens bord. I denna ser vi resultatet av hans granskningar, både av hans inspektioner och av hans prövning av enskilda klagomål mot tjänstemäns förfarande. Det är utomordentligt sällan som några ärenden har gått till åtal. Och ändå har alla dessa uttalanden från JO, där han påpekat hur lagen borde ha tillämpats, hur ett beslut varit försumligt, hur en tjänsteman har uppträtt felaktigt, haft sin korrektiva effekt och varit ett stöd för enskilda människor mot myndigheterna. Jag tror det är litet förhastat att börja döma ut ämbetsansvarsreformen, som vi var relativt ense om för ett antal år sedan. Den dag då det visar sig att rättsskyddet för den enskilde kraftigt försvagats genom ämbetsansvarsreformen får man väl ta upp den diskussionen mera allmänt, men jag har svårt att i den här debatten känna igen mig, vare sig i Jörn Svenssons eller i Per Gahrtons patetiska utläggningar.

Herr talman! Till Carl Lidbom, som här hånfullt talar om patetik när han hör våra betänkligheter mot en reform som har minskat medborgarnas kontrollmöjligheter, vill jag säga att vi inte för den här debatten för att herr Lidbom skall känna igen sig, utan för att undersöka om medborgarna har fått försämrade rättigheter.

Detta hör bl.a. samman med att JO inte kan och inte vill åtala. Jag vet inte om herr Lidgard har begärt ordet, men jag saknar hans omdöme om de frågor jag ställde, som jag tycker är kärnfrågorna. 1. Ärdet faktiskt så — som jag menar att det tydligen är — att riksåklagarens åtalsmonopol har blivit utvidgat? 2. Och är det faktiskt så att de brott som hamnar under riksåklagarens åtalsmonopol också har utökats? Det är inte längre bara ämbetsbrott, utan det kan också vara andra brott begångna i tjänsten. 3. Har inte detta ökade skydd för de högre tjänstemännen medfört inte bara att dessa högre tjänstemän är mer skyddade gentemot medborgarna i allmänhet och deras möjligheter att söka sin rätt utan också i viss mån att balansen mellan överordnade och underordnade har rubbats till de underordnades nackdel?

Jag ställer frågorna i medvetande om att mycket beror på hur de besvaras. Om de besvaras med ja, dvs. att RÅ:s åtalsmonopol har utvidgats, att de skyddade brotten har ökat osv., då har man medgett att förändringarna 1974 och 1975 ledde till en försämring av medborgarnas rättsskydd, och då borde man inte ha företagit dem. Och när man nu alltså har företagit dem bör man snarast avskaffa dem.

Herr talman! Jag tror inte att vare sig svenska folket eller kammarens ledamöter blir särskilt förvånade över att Carl Lidbom kallar principen om likhet inför lagen för någonting patetiskt. Men mera seriöst sett är det en ganska intressant debatt som vi har fört. Den började med ett antal motioner, i vilka framhölls att det fanns ett inslag av rättsröta i lagstiftningen och att det rådde bristande jämlikhet, som vi vill rätta till. Justitieutskottet ville bevara den rättsrötan, men nu har justitieutskottets ordförande och den ledande socialdemokratiske justitiepolitikern haft privata funderingar här och meddelat att de inte bara vill bevara vad vi menar är ett inslag av rättsröta utan att de också vill utvidga och generalisera den. Det är ett politiskt anständighetskrav att vi snarast får veta om detta bara är dessa båda politikers privata funderingar eller om det här i riksdagen föreligger majoritet för att man helt skall ta bort det som professorn i processrätt Per Olof Ekelöf kallar för det yttersta värnet för medborgarnas frioch rättigheter. Han säger att målsäganderätt är medborgarrätt. — Det är inte någon patetisk politiker vem som helst som säger det; det är professorn i processrätt här i staden. Men detta värn säger nu dessa båda talare att de vill avskaffa. Om de har sina partier bakom sig skulle det innebära en majoritet i riksdagen för att ta bort denna grundläggande rättighet. Om det är på det sättet behövs det verkligen en ordentlig folklig mobilisering till försvar för denna rättighet, som ur det höga juristperspektivet naturligtvis kan ses som något antikverad. Det är ganska antikverat och opraktiskt, säger Carl Lidbom, att brott skall beivras genom åtal av enskilda personer. Vi har ju vår rättsapparat, och den skall vi väl lita på till 100 96, säger Carl Lidbom. Att den enskilde kanske går hela vägen och ändå inte anser sig ha fått rätt utan upplever det som en grundläggande sista rättighet att kunna väcka ett åtal, det är litet antikverat, opraktiskt och inte särskilt rationellt. Men vi vill inte ha ett samhälle som bara är rationellt i formell bemärkelse, ett samhälle där man möjligen från höjden kan leda i bevis att det råder rättssäkerhet, utan vi vill ha ett samhälle där man också från den andra utgångspunkten, från gräsrötterna, upplever att det råder rättssäkerhet.

Det är verkligen ett besked som vi har rätt att få.

Herr talman! Carl Lidbom sade i sitt anförande att det inte kan förnekas att det blir en begränsning i möjligheterna att åtala för brott. Jag tycker att det är ett viktigt konstaterande, och därav bör man dra någon slutsats. Det är tyvärr det som Carl Lidbom inte gör. Han framhöll också att JO sällan går till åtal. Det är verkligen inte något argument för lagens bibehållande i dess nuvarande utformning. Vidare framhöll han att om det har visat sig att det har blivit negativa konsekvenser av lagändringen får man ta den debatten i dess helhet. Det är faktiskt det vi vill göra. Det pågår redan en sådan debatt på fältet, och svaret finns egentligen redan: Det var ett felaktigt beslut. Det finns ett gemensamt ansvar i denna kammare för det beslut som togs. Det beror på att riksdagen inte var observant, att man tog lagen utan protester. Men om man redan nu har kommit underfund med att den är felaktig, bör inte prestigeskäl hindra de folkvalda från att ändra lagen. Och den kommer att ändras, det är jag övertygad om. För det finns en opinion mot undantagslagen bland de breda folklagren, och den opinionen växer. Opinionen finns också bland de borgerliga, det har jag fått många vittnesmål om, och naturligtvis djupt inne i socialdemokratin. Jag vill inte påstå att Sverige är ett fascistiskt land, som det har stått i vissa av de kritiska artiklarna mot lagen. Däremot har vi sagt att lagen egentligen har en fascistisk anstrykning och är reaktionär. I en given politisk situation kan den användas på ett sätt som helt undergräver medborgarnas rättsskydd och möjligheter att skydda sig mot övergrepp. Det finns redan många exempel på hur denna lag har använts på ett otillständigt sätt. Jag behöver bara nämna fallet Helmers. Det kan bli många liknande fall, rättsövergrepp och ärenden där ämbetsmännen skyddar varandra om lagen får vara kvar. Nu föreligger tre motioner i detta ärende. Om riksdagsmajoriteten säger ja till dessa återställs ett rubbat förtroende, och då knäsätts den riktiga principen om likhet inför lagen. Det är detta det handlar om.

Herr talman! Jag skall inte ta många minuter i anspråk. Låt mig bara säga till Per Gahrton och Jörn Svensson: Hetsa inte upp er! Jag är inte alls hånfull, och jag är inte överlägsen i sammanhanget. Men går man ut med så stort patos som ni gör är det naturligtvis svårare att sedan backa ur, och det är nu läget speciellt beträffande Per Gahrton. Han har kört huvudet i väggen och tappat sinnet för alla proportioner över huvud taget. Det blir inte bättre av att han citerar en gammal hygglig men mycket konservativ pensionerad professor i processrätt. Har denne professor skrivit att medborgarrätten ytterst hänger på målsägandetalan så är det överord som jag är övertygad om att han själv skulle vilja ta tillbaka. Det är inte så att rättssäkerheten i vårt land ytterst hänger på att vi vanliga vardagsmänniskor kan ställa varandra inför åtal. Rättssäkerheten hänger på att det finns en fungerande rättsordning med åklagarmyndigheter, JO institutionen och en massa andra rättssäkerhetsgarantier. Detta med enskilt åtal är faktiskt något utomordentligt antikverat. I praktiken har svenska folket dess bättre slutat med att åtala varandra. Det förekom mycket under medeltiden, och det kanske också förekom en del på 1600 och 1700-talen, men numera förekommer det praktiskt taget inte alls. Vi låter åklagarna sköta den uppgiften. Jag tror att det ären riktig utveckling som vi skall låta fortsätta. Det är inte friheten som ramlar sönder om man avskaffar målsägarnas åtalsrätt, herr Gahrton.

Herr talman! Carl Lidbom har ett mycket övermaga sätt att tala i den här frågan. Det tar sig uttryck i att han är hånfull mot dem som har uttalat betänkligheter inför det här problemet. Det tar sig också uttryck i att han medvetet förvränger innebörden i det citat som Per Gahrton använde sig av. Det står inte alls så att medborgarrätten ”hänger” på detta. Det står att målsäganderätten är medborgarrätt, att den tillhör medborgarrätten — det är innebörden. Var snäll och var korrekt i det stycket, herr Lidbom! Jag begärde egentligen ordet för att jag tycker det är illavarslande att man inte kan få ett svar från de herrar som är så benägna att här komma med privata funderingar över allt möjligt på hur det verkligen ligger till med förändringarna 1974-1975. Jag har nu vid två tillfällen försökt att få svar av justitieutskottets talesman. Är det de facto så att förändringen 1974-1975 innebar att riksåklagarens åtalsmonopol utvidgades? Är det de facto så att med den nya formuleringen flera brott hamnade under detta speciella skydd, så att möjligheten för påföljd för högre tjänstemän som hade gjort sig skyldiga till brott därmed minskade? Är det så, eller är det inte så? Ni måste väl ha en mening om det. Ni har ju så mycket privata meningar om allt möjligt annat som är relativt marginellt i sammanhanget. Jag tycker att man borde kunna få ett besked. Innebar förändringarna ett utsträckande av de brottstyper som kom under detta särskilda åtalsmonopol, måste man säga att de enskilda medborgarna generellt sett också fick sina möjligheter att söka sin rätt reducerade. Det måste bli den oundvikliga logiska konsekvensen av det hela. Och det är det jag tycker vi skall diskutera. Sedan kan man diskutera, som Carl Lidbom gör, huruvida målsägandetalan, denna gamla institution, i framtiden kan vara det bästa sättet att komma till rätta med problemen. Man skall emellertid inte håna denna gamla rätt med alla dess brister och ibland kanske orimliga konsekvenser, med mindre än att man har något vettigt att sätta i stället som medför samma kontrolleffekt gentemot de högre ämbetsmännen.